Herr talman! Jag vet inte hur jag skall tolka utbildningsministerns senaste inlägg. Kan jag ta det till intäkt för att det problem som vi nu diskuterar, det som drabbat Västerås Vision, i och med förslaget från radiolagsutredningen inte kommer att kvarstå?
Herr talman! Om någon efter att tre gånger ha blivit tillhållen att respektera gällande lag bryter mot lagen en fjärde gång och därvid drabbas av en konsekvens, tycker jag inte att man utan vidare kan säga att det är synd om den sålunda drabbade. Han har med öppna ögon gått mot den sanktion som han drabbats av.

Med andra ord: Kommer reklamförbudet att tas bort?
Herr talman! Birger Hagård har frågat skolministern vilka åtgärder han tänker vidta för att garantera att nyexaminerade lärare har godtagbara färdigheter i svenska. Frågan har överlämnats till mig då det är jag i regeringen som ansvarar för lärarutbildningen. Jag har vid ett flertal tillfällen betonat hur viktigt det är att de lärare vi utbildar har goda kunskaper. För att uppnå detta har vi bl.a. höjt förkunskapskraven till den nya grundskollärarlinjen avsevärt. För att detta skall ha någon verkan i praktiken krävs att motsvarande kunskaper är inhämtade i underliggande skolstadier. Jag anser det därför rimligt att utgå ifrån att den elev som genomgått en treårig gymnasieutbildning med betyget 3 i svenska också behärskar språket. Enligt vad jag erfarit har högskolan i Karlstad, som undersökt de blivande lärarnas kunskaper i svenska, planerat stödundervisning för de 10-15 studenter som har behov av detta.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som jag dock måste säga att jag tyvärr finner något uddlöst. Det har gjorts undersökningar, som redovisats i den offentliga debatten, av de blivande lärarnas svenskkunskaper. I detta fall gäller det Karlstad. Men i Linköping är förhållandena desamma. Man tvingas där regelbundet underkänna 20 90 i de diagnostiska proven. Det gäller också många andra av våra lärarhögskolor. examinerade lärare skall ha godtagbara färdigheter i svenska. Av svaret att döma tänker utbildningsministern inte vidta några åtgärder alls. Han anser det rimligt att utgå ifrån att den elev som gått igenom en treårig gymnasieutbildning med betyget 3 i svenska också behärskar svenska språket. Men när det nu inte är så, vad skall man då göra för att komma till rätta med problemet? Är det rimligt att man anordnar stödundervisning, inte bara i Karlstad utan även på många andra av våra högskolor och universitet? Är inte detta sådant som borde vara avklarat långt tidigare? Det är ju inga särskilt svårstavade ord det har varit fråga om, utan det gäller enkla ord som tofsar, hittills, inifrån, hämnd, kungjorde osv. Måste vi inte erkänna att här har utbildningen misslyckats? Det hjälper inte att vi ställer högre förkunskapskrav. Om eleverna ändå inte lever upp till dessa, vad bör då göras?
Herr talman! Uddlöst är inte svaret, eftersom en stor del av de nödvändiga åtgärderna i realiteten redan är vidtagna. Jag kan med en viss tillfredsställelse påpeka att jag under mina år både som skolminister och som utbildningsminister har medverkat till att kraven på kunskaper i svenska har ökats. Under den period då jag var skolminister såg vi till att svenskämnet fick en förstärkt ställning — ökat timantal i grundskolan och en ändring av kursplanen med starkare tonvikt på språk och litteratur. Jag förutsätter att detta kommer att få genomslag, så att eleverna lär sig mer. Sedan kan jag hålla med Birger Hagård om att man ibland blir litet förfärad när man ser prov på dålig språkbehandling. Jag fick för någon dryg vecka sedan Kunskapsrörelsens tidsskrift Äpplet. Det var det värsta jag läst i hela mitt liv — en undermålig prosa, närmast av sjösjukeprosans karaktär, med obegripliga meningar. Det var ändå en skrift som pläderar för kunskap i skolan. Det gjorde mig något förfärad. Jag tröstade mig med att Kunskapsrörelsens företrädare kommit upp så pass högt i åren att jag inte haft ansvaret för deras skolgång.
Herr talman! Jag skulle då närmast ha tänkt tanken att det är elever i Bengt Göranssons skola som skrivit i Kunskapsrörelsens tidning. Nu har jag inte läst den tidningen, och jag skall därför inte debattera innehållet i den. Om nu alla förträffliga åtgärder har vidtagits av utbildningsministern, borde vi väl ändå ha sett några resultat vid det här laget. Hur illa var det då inte innan utbildningsministern satte i gång med denna reformverksamhet? Om nu 20 96 av de blivande lärarna i Linköping inte klarar dé diagnostiska proven, frågar man sig med förskräckelse hur det såg ut för tio år sedan.
Herr talman! I och för sig vet vi att det även i gångna tider förekom att en och annan stavade fel på ett och annat ord. Jag har emellanåt icke utan tillfredsställelse kunnat notera att också folk med mycket gedigen akademisk utbildning i brev titulerar mig som vore jag kommunalråd. Jag står ut med det, eftersom jag vet att sådant förekommer alltemellanåt. Med viss förtjusning läste jag en annons, där en av våra största tidningar sökte sommarvikarier till ledarredaktionen och där det hette: ”Stilistisk förmåga är ett plus.” Det finns mycket att göra när det gäller behoven att förstärka kunskaperna i svenska. Jag hoppas att vi skall kunna hjälpas åt i det arbetet.
Herr talman! Det låter alldeles utmärkt. Jag skall gärna medge att det händer att man kan göra missar med stavningen. Men det värsta är att det här är fråga om blivande lärare i svenska. På dessa måste vi väl ändå kunna ställa kravet att de skall kunna det egna språket. Statsrådet är alltså inte beredd att ställa högre krav. Uppenbarligen räcker det inte med betyget 3 i det relativa betygssystemet. Det bör tydligen vara ett högre betyg, kanske betyget 4, något som har krävts av högskolans företrädare.
Herr talman! Där måste jag polemisera mot Birger Hagård. Jag tycker nämligen att man för att få betyget 3 i svenska skall kunna stava. Jag är inte beredd att höja betygskravet och säga att man inte behöver kunna stava för att få betyget 3. Det vore att ställa för låga krav. På den punkten skiljer vi oss åt.
Herr talman! Då får vi alltså ställa krav på lärarna att de är betydligt hårdare i sin betygsättning, så att våra små elever kanske redan i grundskolan lär sig någonting.
Herr talman! Möjligen inte hårdare i sina betygskrav, men däremot framgångsrikare och effektivare i sin undervisning.
Herr talman! Hur avser då utbildningsministern att få dem effektivare i sin undervisning? Det var ju en av kvintessenserna i min fråga.
Herr talman! Genom att se till att de tillämpar den kursplan för ämnet svenska som gäller för grundskolan.
Herr talman! Låt oss då se framtiden an med förhoppning.

Herr talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig om inte försvaret brister i sin uppgift med anledning av den vandalisering som ägde rum på ett tåg med värnpliktiga för en tid sedan. Erkki Tammenoksa har också frågat vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av det inträffade. Det är olyckligt att det i samband med ”muck” har utvecklats traditioner bland de värnpliktiga som ofta innebär alltför mycket alkoholdrickande. Detta i kombination med en högt uppskruvad stämning kan ibland få mycket tråkiga konsekvenser. Givetvis är det fullkomligt oacceptabelt att sådana här saker inträffar i samband med de värnpliktigas resor liksom i andra sammanhang. Det bör dock framhållas att det varit ett litet antal värnpliktiga som genom sitt uppträdande gett merparten av sina kamrater på tåget dåligt rykte och åsamkat dem ett halvt dygns längre resa. Det är viktigt att man har klart för sig att de värnpliktiga inte är i tjänst under resorna till och från förbanden utan under den tiden är att betrakta som civila resenärer. Det är alltså det civila samhällets lagar och förordningar som gäller. Om någon skall ställas till ansvar i det här fallet är det alltså till polisen som saken skall anmälas. När det gäller vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av det inträffade konstaterar jag att saken för närvarande är föremål för polisutredning. Jag utgår ifrån att berörda myndigheter kommer att vidta de åtgärder som utredningen kan komma att föranleda. I avvaktan på resultatet av utredningen ser jag i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder i fråga om de värnpliktigas resor.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag konstaterar att detta alltså är en civil fråga. Såvitt jag förstår har även de värnpliktiga som från början inte deltog i vandaliseringen drabbats av något slags raseri och slängt ut en massa föremål, statens egendom, som hämnd för att de fick stanna kvar på ett stillastående tåg. Det var alltså inte fråga om något litet antal värnpliktiga. Jag tycker att det är egendomligt att värnpliktiga beter sig på det här sättet, vare sig det sker på fritiden eller under militärtjänstgöring. Jag ser frågan i det vidare perspektivet hur vi skall kunna stoppa våld och vandalism. Jag ser frågan ur Stockholms synvinkel. Det pågår t.ex. en diskussion om skolans bristande resurser. Är det inte dags att någon gång ifrågasätta vandalismen i skolorna och i deras omgivningar? Jag anser att vi måste få till stånd en diskussion om ansvar och solidaritet. Jag efterlyser något slags gruppansvar även inom det militära. Grupptrycket kan utövas på många sätt. Frågorna hopar sig: Har de värnpliktiga på resan åtföljts av valda förtroendemän? Hade inte befälet kunnat ingripa? Eller har det över huvud taget inte funnits något befäl med på tåget? Jag har ytterligare en fråga, som jag får återkomma till sedan försvarsministern besvarat de nu ställda frågorna.
Herr talman! Som jag redan framhållit är det oacceptabelt att sådana här saker inträffar. Det som hände under denna tågresa hör emellertid till de sällsynta undantagen och skall därför enligt min mening inte tolkas så, att försvaret skulle ha misslyckats med sin utbildning av de värnpliktiga. Systemet med chartrade tåg mellan Stockholm och Norrland har tillämpats i princip varje helg under flera års tid, och det fungerar normalt mycket bra. I detta sammanhang vill jag även upplysa om att de militära myndigheterna i Boden har ett särskilt system för resorna i samband med utryckningen från förbanden. Eftersom tidigare erfarenheter har visat att dessa resor i allmänhet är mycket stökiga följer militärpolis med på dessa tåg och svarar för ordningen. De värnpliktiga får inte förvara någon alkohol på förbandet där de tjänstgör. Från förbandets sida kan man därför kontrollera att de värnpliktiga inte tar någon alkohol med sig på tåget vid dessa tillfällen, eftersom de värnpliktiga är i tjänst fram till dess att bussarna som tar de värnpliktiga direkt till tåget kör in på kasernområdet. Som jag tidigare har nämnt finns det dock ingen möjlighet för de militära myndigheterna att agera när de värnpliktiga reser från Stockholm till Boden, eftersom de värnpliktiga då startar resan som civila resenärer. Slutligen, herr talman, ser även jag mycket allvarligt på det som frågeställaren har tagit upp. Jag är inte helt övertygad om att alla de åtgärder som bör vidtas har vidtagits.
Herr talman! Försvarsministern sade att det sista inte har sagts i denna fråga, och det tar jag som ett positivt besked. Jag undrar om sådana här händelser skulle kunna tas upp på de militära enheterna vid den allmänna utbildningen. Anser inte försvarsministern att frågan borde diskuteras inom försvaret bland de värnpliktiga i vidare mening inför muck, då det kan befaras att något skall hända?
Herr talman! Jag kan försäkra frågeställaren att frågor av denna art har tagits upp, och de diskuteras inför varje sådant tillfälle.

Herr talman! Birger Andersson har, med hänvisning till en fråga till mig den 13 januari 1989 i samma ärende, ånyo frågat mig vilken tidsplan och beslutsgång som gäller för det fortsatta underhållet av flygmotor RM 8 till flygplan Viggen.
Den 13 januari 1989 ställde jag en fråga till försvarsministern om det fortsatta underhållet av RM 8-motorn i Arboga. Av försvarsminister Roine Carlssons svar framgick följande: ”Försvarets materielverk tecknade år 1983 femåriga avtal med FFV om underhåll och med Volvo Flygmotor om tekniskt produktstöd av flygmotor RMS8.
Försvarets materielverk tecknade år 1983 femåriga avtal med FFV om underhåll och med Volvo Flygmotor om tekniskt produktstöd av flygmotor RMS. Under slutet av avtalsperioden inleddes förhandlingar om nya avtal med verkan från den 1 juli 1988.
Under slutet av avtalsperioden inleddes förhandlingar om nya avtal med verkan från den 1 juli 1988. Av olika skäl uppstod emellertid förseningar, varför materielverket har begärt en förlängning av avtalen med företagen till den 1 april 1989.
Jag svarade Birger Andersson i fjol att det av olika skäl hade uppstått förseningar, varför materielverket vid den tidpunkten hade begärt en förlängning av avtalen med företagen till den 1 april 1989. Regeringen har, sedan materielverket under hösten 1989 redovisat sin bedömning av underhållsfrågan, medverkat till att förhandlingar och kontakter har tagits mellan berörda parter.
Inriktningen är således att materielverket skall komma fram till ett beslutsunderlag detta kvartal. Jag avvaktar resultatet av verkets förhandlingar och värderingsarbete. Regeringen kommer därefter att bereda ärendet på sedvanligt sätt.” Blekinge län har vid olika tillfällen blivit lovat 150 milj.kr. till en upprustning av kustbanan.
Av detta skäl har under åren 1989 och 1990 ytterligare förlängningar av det gällande avtalet begärts av materielverket fram till den 1 juli 1990 för att medge att förhandlingarna skulle kunna slutföras. Inriktningen är, i likhet med vad jag sade i mitt svar i fjol, således att ett beslutsunderlag skall föreligga inom kort.
Några pengar har ännu ej kommit länet till del och stor oklarhet synes råda om varifrån desssa pengar skall tas.
Jag inser att Birger Andersson kan ha svårt att tro mig med hänsyn till att jag uttryckte mig på i stort sett samma vis i fjol. Men jag kan, utan att avslöja något om de pågående förhandlingarna och kontakterna, försäkra Birger Andersson att ärendet inte legat still under det gångna året. Vi är nu enligt min bedömning trots allt avsevärt närmare ett beslut i frågan jämfört med i fjol.
Är statsministern beredd att medverka till att dessa oklarheter undanröjs, att de löften som regeringen vid flera tillfällen givit blir infriade och att klara och positiva besked omgående kommer såväl länet som dess innevånare till del?
Jag avvaktar det slutliga resultatet av de pågående förhandlingarna och kontakterna. Regeringen kommer därefter att slutligt bereda ärendet.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. När jag ställde en liknande fråga i januari 1989 fick jag uppfattningen att ett regeringsbeslut skulle fattas under våren 1989. Ärendets handläggning har alltså dragit ut på tiden. Det här är en mycket viktig fråga för Arboga kommun. Över 400 arbetstillfällen kan bli berörda. Anställda, kommuninvånare och kommunledning känner självfallet oro när de inte vet hur framtiden kommer att gestalta sig. Arboga är en kommun med något över 14 000 invånare. Jag har tidigare gjort jämförelsen att 400 arbetstillfällen i Arboga motsvarar över 4 000 arbetstillfällen i en kommun av Uppsalas storlek. När det gäller regeringens handläggning vill jag ställa ett par kompletterande frågor till försvarsministern. Kommer regeringen att göra en fullständig samhällsekonomisk bedömning inför ärendets avgörande? Min andra fråga är mycket kort. När kommer det slutliga regeringsbeslutet att fattas?
Herr talman! Det slutliga ställningstagandet när det gäller underhållsleverantör för RM 8 är som jag har sagt ännu inte gjort. Det vore fel av mig att kommentera ärendet innan det är avgjort. Med tanke på de siffror som Birger Andersson har redovisat vill jag ändå tillägga att Birger Andersson inte skall vända sig till mig när det gäller arbetsmarknadsfrågor. För dessa har regeringen en utmärkt arbetsmarknadsminister. Beträffande Birger Anderssons sista fråga vill jag säga att så fort som regeringen har fattat sitt beslut kommer den också att meddela det.
Herr talman! Jag skall be att få komplettera med ytterligare en fråga till försvarsministern. Den vill jag formulera på följande sätt: Kommer försvarsministern att diskutera detta ärendes handläggning med arbetsmarknadsministern och industriministern?

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Hans Lindblads interpellation om mobbning inom försvaret. Anledningen är att Hans Lindblad har varit förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Jag har kommit överens med Hans Lindblad om att interpellationen skall besvaras fredagen den 11 maj 1990.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat vilka åtgärder justitieministern tänker vidta med anledning av rikspolisstyrelsens planer på att göra automatiska hastighetskontroller med kamera som identifierar fordonet. Enligt Göran Ericsson strider rikspolisstyrelsens verksamhet uppenbart mot vad justitieutskottet uttalat, nämligen att straffet skall träffa den som begår en straffbar gärning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Redan i 1989 års budgetproposition redogjorde jag för min syn på planerna att införa automatisk hastighetsövervakning. Jag anser att denna typ av trafikövervakning kan utgöra ett intressant komplement till de metoder som för närvarande används i polisarbetet. Den försöksverksamhet med automatisk hastighetsövervakning som nu inletts bygger på vedertagna straffrättsliga principer. Några särregler för det straffrättsliga ansvaret vid hastighetsöverträdelser som upptäcks vid automatisk hastighetskontroll har inte införts. Det är således enbart fordonets förare vid överträdelsetillfället som träffas av sanktionen. Frågan om vem som har varit förare av fordonet måste klarläggas innan ett straffrättsligt ansvar kan bli aktuellt.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Det är ju en grundläggande rättsregel, som jag framhållit i min fråga, att endast den som överträder lagen skall kunna straffas. Detta är alltså inte åtgärdat, och nu pågår en försöksverksamhet. Nuvarande system när det gäller bevisföringen är dessutom sådant att det är staten eller samhället som skall bevisa att någon har överträtt en lag. Nu blir det i stället föraren till ett registrerat fordon som inför staten skall bevisa att det icke är han som har kört detta fordon. Man vänder alltså på bevisföringen i ungefär samma utsträckning som man vände på den i bevissäkringslagen. Detta är en ganska rask väg mot en rättsröta. Vem träffas av dessa böter? Den som åker mc och som inte är förpliktigad att ha registreringsskylt framtill träffas inte. Den som råkar ha solglasögon på sig när han kör förbi denna kamera träffas inte. Den som har solskyddet nedfällt när han kör förbi kameran träffas inte. Vari ligger rättvisan? Rättsskipningen i detta fall börjar anta rouletthjulets träffsäkerhet. Ett löjets skimmer kan måhända komma att dras över detta. I brottsbalken 15 kap. 5§ stadgas straff för dem eller den som obefogat åtalar eller falskeligen åtalar någon annan för brott. I 6 § sägs att det är straff på att falskeligen ange någon för brott eller obefogat ange någon för brott. Jag skulle kunna föreställa mig att rätt många av dessa fall kan bli just sådana fall. Då är frågan vilka ingrepp man möjligen skall göra i brottsbalken under den här prövotiden som undanröjer detta och som gör att polisen vågar börja delge folk misstanke om hastighetsöverträdelse.
Herr talman! Såvitt jag förstår bygger det mesta av det som Göran Ericsson här har sagt på missuppfattningar om hur reglerna tillämpas. Jag har försökt att svara på frågan, nämligen att det är fordonets förare vid överträdelsetillfället som träffas av sanktionen. Vem som har varit förare av fordonet måste klarläggas, innan det blir fråga om straffrättsligt ansvar och åtal av skilda slag. Detta bygger hela försöksverksamheten på. Jag tycker alltså att det mesta Göran Ericsson sagt i sitt anförande faller under bordet.
Herr talman! Min kritik och mina invändningar mot försöksverksamheten bygger inte på att jag försöker stjälpa den genom att missförstå vad som händer. Vad jag försöker göra är att här i kammaren klargöra att exempelvis de som råkar ha solglasögon, köra en mc utan registreringsskylt eller ha solskyddet nerfällt inte drabbas. Jag menar, herr talman, att rättsstaten Sverige måste väl ändå vara så funtad och uppbyggd att så många som möjligt som begår en hastighetsöverträdelse naturligtvis skall fällas. Har man en automatisk hastighetskontroll blir det ett slumpmässigt avgörande av vem som skall fällas. Allra sist, herr talman! I det här landet hade vi 530 mord, dråp och misshandelsfall med död som följd år 1987 Vi klarade upp 339. Vi hade 1114 våldtäkter. Vi klarade upp 423. Min fråga är då: Skall vi sätta prioriteringarna inom polisväsendet på hastighetsöverträdelserna och ytterligare försämra uppklaringsprocenten vid andra brott?
Herr talman! Jag tror att var och en som har lyssnat på Göran Ericsson inser att det förhåller sig tvärtemot vad han säger: Ingen behöver väl ha en diskussion här i riksdagen om huruvida mord och våldtäkt är allvarligare brott än hastighetsöverträdelser. Men om Göran Ericsson själv säger att så många som möjligt av dem som begår hastighetsöverträdelse bör fällas till ansvar, är då detta ett försök att med mindre resurser än vad som nu åtgår klara ut många av de hastighetsöverträdelser och andra överträdelser mot gällande regler som nu förekommer? Göran Ericsson borde stötta sådana här försök i stället för att misskreditera dem med, som jag tycker, en del obefogade ting som inte har med denna försöksverksamhet att göra. Det går faktiskt ibland att identifiera en person även om denne har solglasögon, om nu bärandet av sådana skulle sättas i system. Jag tycker att denna försöksverksamhet har sin berättigade plats, om vi nu skall spara resurser inom polisväsendet.
Herr talman! Sedan urminnes tider har rättssystemet i det här landet varit uppbyggt så, att det är gärningsmannen som skall misstänkas. I rättegångsbalken finns mycket klara regler för hur delgivande av misstanke skall gå till och vilken styrka det då skall vara. Det gäller inte minst höjden på straffet för brottet. Vad jag är ute efter att försöka diskutera med civilministern är frågan att detta system med automatisk hastighetskontroll inte skall få den följden att oskyldiga människor som råkar vara ägare till en bil som är utlånad skall drabbas av att få en stämning med posten och kallas till polisstation för förhör: Vem körde din bil? Ja, det kanske var en vän eller en nära släkting. Skall man ange dessa? Det blir en fullständigt orimlig situation. Jag tror att denna försöksverksamhet som sådan är tämligen onödig. Man har ute i Europa i flera länder testat sådana system. Det är rätt lätt att få reda på vilket utfall de har gett. Jag vill bara skrida till försvar för de många människor som kommer att bli rädda, förskräckta eller möjligen ledsna och få svåra psykiska handikapp på grund av det system vi diskuterar.
Herr talman! Ingen behöver vara rädd. Däremot borde det vara i vårt gemensamma intresse att vi använder polisens resurser där de bäst behövs — till svårare brott.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om polisens rätt att besluta om rättsmedicinsk undersökning innan underrättelse skett till föräldrar vars barn dött utanför ett sjukhus. Siw Perssons fråga knyter an till ett fall som inträffat i Helsingborg under hösten 1987. Saken har nyligen granskats av JO. Bestämmelser om olika former av rättsmedicinska undersökningar finns dels i kungörelsen om rättsmedicinsk obduktion, dels i cirkulär från socialstyrelsen. Det finns inte, som Siw Persson påpekat i sin fråga, någon uttrycklig regel om skyldighet för polisen att underrätta anhörig till en avliden person innan någon form av rättsmedicinsk undersökning vidtas. Polismyndigheterna tillämpar emellertid i praktiken de aktuella bestämmelserna som om det faktiskt föreligger en skyldighet att underrätta föräldrarna. Detta betraktas som både självklart och naturligt. Någon uttrycklig regel om detta har därför inte ansetts vara nödvändig. Det som hände i Helsinborg i det aktuella fallet är djupt beklagligt. Såvitt jag kan se beror det dock snarare på ett förbiseende vid ärendets handläggning än på brister i regelsystemet. Polismyndigheten har också uttryckt sitt beklagande över den tragiska händelsen.

Herr talman! Det tillkommer inte mig att gå in på hur man skall tolka JO — det får JO göra själv. Jag har uttryckt det som jag tror vi är helt överens om, nämligen att detta var en mycket beklaglig händelse. Detta kan inträffa i, hoppas vi, mycket sällsynta fall i situationer där det kan vara flera samverkande omständigheter. Detta kan inträffa vare sig det finns lagregler eller inte. Det känner vi till från rättshistorien. Jag tror inte att det finns några som helst olika meningar om detta. Det var olyckligt. Man är hos polisen mycket väl medveten om hur angeläget det är att de anhöriga får möjlighet att ta farväl i de former som brukar förekommer. Jag betraktar detta som en beklaglig händelse som inte skall behöva inträffa igen.

Herr talman! Det som är relevant i sammanhanget är att myndigheterna naturligtvis har uppmärksammat detta, lika väl som Siw Persson och jag har gjort det. Det är ytterligt beklagligt, men det är inte ett skäl till att säga att det finns risk för att det skall inträffa igen. Man är ytterligt väl medveten om situationen och om betydelsen av att de anhöriga skall kunna ta farväl, och det har jag understrukit i mitt svar till Siw Persson.

Herr talman! Det var en total vantolkning av vad jag sade.

Herr talman! Det finns rutiner för sådana här fall, men det är inte rätta tillfället att här ge en lång, grundläggande redogörelse för hur systemet fungerar, om det är det Siw Persson vill ha. Jag har svarat på de frågor som Siw Persson har ställt.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att staten som arbetsgivare minskar de enligt uppgift ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Som Maggi Mikaelsson vet är det i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter att komma överens om löner och andra anställningsvillkor. Tillgänglig statistik för det statliga arbetstagarområdet visar att den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i mars 1989 var 11200 kr. och för män 12800 kr. Statistiken visar vidare en viss tendens till ökade generella löneskillnader mellan kvinnor och män under senare delen av 1980-talet. Det finns däremot enligt statens arbetsgivarverk inget som visar att kvinnorna är lönemässigt missgynnade i förhållande till männen inom samma yrken på det statliga området. I samband med den senaste avtalsrörelsen uppmärksammade dock parterna på det statliga arbetstagarområdet att det finns behov av att kunna jämföra kvinnoresp. mansdominerade arbeten av lika värde. Ett partsgemensamt arbete kommer därför snarast att inledas i syfte att utveckla metoder och system för detta. Det framgår närmare av 1989—1990 års löneavtal för statstjänstemän m.fl. . Parterna har samtidigt avsatt högst 60 milj.kr. som skall användas för löneinsatser på kvinnodominerade yrken i de fall det konstateras löneskillnader mellan arbeten av lika värde. Enligt min mening bör resultatet av dessa åtgärder avvaktas, innan man kan bedöma om det behöver göras något ytterligare. Jag är övertygad om att arbetsgivarverket känner sitt arbetsgivaransvar när det gäller att uppnå jämställdhetsmålen. Jag kommer givetvis att tillsammans med jämställdhetsministern noggrant följa utvecklingen.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret, men jag tycker att statsrådet tar litet för lätt på frågan. Löneskillnaderna ökar faktiskt. Jag tänker inte använda några statistiska uppgifter, eftersom statistik kan användas på många olika sätt. Jag har sett uppgifter som visar på betydligt större löneskillnader mellan män och kvinnor än dem som statsrådet tar upp i sitt svar. Löneskillnaderna ökar, och bakgrunden till det är att den marknadsanpassning som regeringens politik i allmänhet har inneburit också har lett till att det har skett en marknadsanpassning inom den statliga personalpolitiken. Den har förändrats under de senaste åren. Jag har suttit i riksdagen i snart två år och har haft förmånen att träffa representanter för statens avtalsråd, och vad de har talat om är att chefslönerna skall uppvärderas och anpassas, så att det går att rekrytera och behålla chefer. Det här visar sig också i arbetsmarknadsutskottets betänkande i ärendet, där det står att det är viktigt att kunna behålla chefer på alla nivåer och att man i årets avtal har börjat ta steg för att anpassa lönesättningen till andra sektorer av arbetsmarknaden. Dessutom har extra pengar anslagits just för en marknadsanpassning av chefslönerna. Jag undrar om statsrådet tror att denna satsning kommer att gynna eller missgynna kvinnorna. Att löneskillnaderna ökar är också ett bakslag för jämställdhetspolitiken. Det här är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga. I målen för jämställdhetspolitiken för 90-talet står det bl.a. att de delar av inkomstskillnaderna som beror på könsdiskriminering och på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns måste försvinna. Det är ganska uppenbart att regeringen har misslyckats också där, eftersom löneskillnaderna har ökat, enligt alla tillgängliga uppgifter. Det tyder på att jämställdhetslagen inte räcker till. Eftersom det nu pågår en översyn av jämställdhetslagen, undrar jag om statsrådet är beredd att stödja en skärpning av den just när det gäller lönediskriminering.
Herr talman! Nej, jag nonchalerar verkligen inte denna fråga. Det är däremot litet nonchalant av Maggi Mikaelsson att säga att man inte skall bläddra för mycket i statistik, därför att alla vet att det förhåller sig på ett visst sätt. Om man skall kunna göra någonting åt de problem som Maggi Mikaelsson tar upp — med all rätt — måste man också försöka analysera vari problemen består och vad det är som har hänt, annars gör man helt fel. Det var det jag försökte göra i mitt svar. På det statliga området arbetar man med olika befattningsklassificeringssystem. Maggi Mikaelsson blandar ihop staten och arbetsmarknaden i dess helhet, men jag måste skilja på det, eftersom jag är ansvarig för det statliga området.

Den visar också att det är mycket små skillnader i lön mellan kvinnor och män inom samma tjänstebenämning. Man måste då klara ut huruvida detta beror på strukturella skillnader, på att kvinnor inte får vissa högre tjänster och är utestängda från karriären, eller om man inom vissa yrken i realiteten tillämpar olika lön för i princip lika arbete. Det är den skillnaden som det är viktigt att klara ut, och det är på den punkten som jag menar att arbetsgivarverkets material inte tyder på att det finns några skillnader.
Herr talman! Nej, jag tycker inte illa om statistiska uppgifter, Bengt K Å Johansson. Jag sade att jag har sett andra uppgifter som visar på betydligt större skillnader, och därför har jag valt att inte lämna ett antal olika uppgifter. I civilministerns svar står att det inte finns någonting som visar att kvinnorna är lönemässigt missgynnade, men det står också att man har funnit ett behov av att undersöka saken vidare. Faktum är att det inte finns några bra statistiska uppgifter om hur det förhåller sig, och det är det som gör att skillnaderna inte syns. Jag blandar inte ihop staten som arbetsgivare med arbetsmarknadens parter. Staten som arbetsgivare har en mycket stor betydelse för hur den offentliga sektorn fungerar. Staten har en viktig uppgift i att vara föregångare och visa hur man löser dessa problem.
Herr talman! Om Maggi Mikaelsson säger att löneskillnaderna mellan män och kvinnor enligt aktuell statistik har ökat trots de av riksdagen fastställda jämställdhetsmålen är det en sak. Då måste man kunna visa och diskutera vilka siffror som finns och analysera dem. En annan sak är huruvida situationen på statens område är bättre eller sämre. Jag har försökt att svara på båda frågorna. Det finns vissa tendenser till ökade löneskillnader mellan män och kvinnor. Det finns också, om man jämför genomsnittstal, en sådan tendens på det statliga området. Jag tycker att det är viktigt, Maggi Mikaelsson, att klargöra detta, så att de riktiga åtgärderna kan vidtas, så att man på arbetsgivarverket, när man skall ta itu med detta i partsdiskussioner, vet vad det är man skall göra. Jag tycker att man har vidtagit en riktig åtgärd när det har avsatts pengar för särskilda löneinsatser i kvinnodominerade yrken där löneskillnader kan konstateras mellan arbete av lika värde. Det är riktigt att analysera fram vad som skall göras. Jag tycker att det är viktigt, Maggi Mikaelsson, att klara ut dessa distinktioner.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med om att det är mycket viktigt att klara ut distinktionerna. Att man inte har gjort det tidigare tyder på en brist, men bättre sent än aldrig. Jag funderar ändå över att man satsar mycket pengar på chefslöner. Fler kvinnliga chefer är i sig bra, men jag fick inget svar på om statsrådet tycker att den satsningen i sig kommer att gynna eller missgynna kvinnorna. Det finns fortfarande mycket få kvinnliga chefer, så den här satsningen kommer i första hand att gynna de män som är chefer. Hur tungt väger jämställdhetsmålen om man jämför med satsningen på chefslönerna? Det är uppenbart att den jämställdhetspolitik för 90-talet som lades fast 1988 i alla fall hittills inte har följt planerna.
Herr talman! En sak är att parterna själva, med vårt gillande, har avsatt pengar för särskilda löneinsatser i kvinnodominerade yrken. Jag tror att det är viktigt att man den vägen försöker att komma åt en del av den dolda diskriminering som finns mellan män och kvinnor. Dessutom har civildepartementet och staten satsat på kvinnliga chefer. Vi har uppfattningen att det även där kan finnas en orsak till att det är skillnad mellan män och kvinnor i fråga om löner. Man får den vägen en snedbalans. Vi tycker att det är bra om man kan satsa på kvinnliga chefer, ge kvinnorna en särskild utbildning och det självförtroende som behövs. Vi har framför allt satsat på chefer på mellannivå. Vi tror att det är riktigt att göra det.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat vad socialministern avser att göra för att undanröja de hinder som finns för en adekvat behandling av vissa injektionsnarkomaner och för att hindra spridningen av HIV inom denna grupp samt från denna grupp ut i samhället. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Barbro Westerholm hänvisar i sin fråga till den begränsning som finns för antalet metadonpatienter. Socialstyrelsen har beslutat att högst 300 personer skall kunna få metadonbehandling. För närvarande erhåller drygt 250 personer sådan behandling. Stockholms läns landsting har under de senaste fem åren snabbt byggt upp resurser för metadonbehandling. Denna utbyggnad har inneburit att de långa väntelistorna för metadonbehandling har kunnat förkortas påtagligt. Överblicken över behovet av ytterligare platser har också förbättrats. För närvarande väntar ett 30-tal personer som har accepterats för metadonbehandling på att tas in i programmet. Detta kommer att ske under våren. Därutöver finns ett fyrtiotal missbrukare som har remitterats till Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Socialstyrelsen är den myndighet som har att besluta om metadonbehandlingens omfattning. Enligt uppgift har socialstyrelsen kallat berörda huvudmän till ett möte för att diskutera behovet av en ytterligare utökning av antalet patienter som skall kunna få metadon. I prop. 1987/88:79 om åtgärder mot aids anmälde dåvarande socialministern Gertrud Sigurdsen socialstyrelsens beslut om utökningen av antalet metadonpatienter till 300. Gertrud Sigurdsen framhöll bl.a. att denna utökning inte fick innebära att narkomanvårdens inriktning förändrades. Målet för narkomanvården är drogfrihet och vården skall i huvudsak vara drogfri. Betydande statliga medel har under de senaste åren satsats för att utveckla narkomanvården som ett led i arbetet att motverka spridningen av HIV bland missbrukare som injicerar intravenöst. I årets budgetproposition föreslås fortsatt stöd för utveckling av narkomanvården. Om socialstyrelsen finner att en utökning av metadonbehandlingen i Sverige är nödvändig förutsätter jag att frågan tas upp till diskussion inom aidsdelegationen. Innan en sådan diskussion ägt rum är jag inte beredd att uttala mig om någon förändring av principerna för metadonbehandlingen i Sverige.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Lindqvist för svaret. Men statsrådet tycks inte riktigt inse situationens allvar. Jag ställde min fråga alldeles innan socialutskottet skulle besöka Stockholms metadonprogram, och farhågorna besannades vid det besöket. Här brinner det i buskarna för att få dem som står i kö under behandling. När jag räknar ihop de 250 personer som för närvarande är under behandling med de totalt 70 som statsrådet anger, har vi redan sprängt taket, som satts vid 300 personer. Vi ligger på 320. Uppgifterna varierar om hur många som behöver metadonbehandling här i landet. Det största antal som jag har hört är 400. Sanningen ligger väl någonstans mellan de 70 och de 400. Det finns ett antal som köar nere i Skåne också. Kötiden är inte oansenlig. Den ligger mellan ett och två år. Bland de narkomaner som i dag inte är smittade med HIV är risken stor för att de under väntetiden hinner ådra sig smittan och att de som redan är smittade sprider den vidare. Det hastar att få dessa människor under behandling. Taket bidrar till att hämma rekryteringen och utbyggnaden. Det är viktigt att få bort taket. Aidsdelegationen tillskapades för snabba åtgärder. Jag tycker att det här svaret visar på motsatsen. Statsrådet talar om diskussion och väntan. Jag vill höra vilka tidsperspektiv vi arbetar med för att få de adekvata åtgärderna vidtagna.
Herr talman! Jag tror att Barbro Westerholm är väl medveten om den turordning som gäller, nämligen att det är socialstyrelsen, den statliga myndigheten med ansvar för läkemedelsfrågorna, som har att ta ställning till omfattningen på metadonbehandlingen. Det är också socialstyrelsen som tidigare har fattat beslut om en utökning av programmet. Jag tror inte att vare sig jag eller socialstyrelsens ledning underskattar de problem som finns i detta sammanhang. Det är en svår fråga. Det visar också den behandling som frågan har fått, inte minst här i riksdagen. Man är medveten om att metadonbehandlingen i sig innehåller en målkonflikt: man ersätter en drog med en annan i syfte att uppnå vissa fördelar. Men detta står samtidigt i konflikt med huvudmålet, nämligen att genom vården försöka nå fram till drogfrihet. Detta har lett oss till att inta en restriktiv hållning när det gäller metadonbehandlingsprogrammet. De som kommer i fråga för programmet skall verkligen befinna sig i en sådan situation att programmet är absolut nödvändigt och den absolut bästa vägen. Jag vill tillägga att det såvitt jag kan förstå i detta sammanhang har skett en mycket glädjande utveckling på så sätt att det nu finns en koppling mellan sjukvården och socialtjänsten, en koppling som gör att socialtjänsten och sjukvårdsmyndigheten arbetar tätt samman kring den enskilde narkomanen. Jag menar att detta är en mycket god utgångspunkt som vi skall utveckla ytterligare. Detta ger nämligen möjlighet till det helhetsprogram kring narkomanen som vi vill se och som kan leda till resultat.
Herr talman! Jag är också för drogfrihet som slutmål, men jag är inte naiv nog att tro att vi lyckas med alla narkomaner. Och dem som vi inte lyckas med, måste vi hjälpa på annat sätt. En del av dem är lämpade för metadonbehandling och kan alltså skyddas mot HIV-smitta, i den mån de inte redan har ådragit sig denna smitta. Jag var med om att besluta om taket på först 150 och sedan 300 metadonbehandlade patienter. Man sade emellertid i samma veva att beslutet borde omprövas om det skedde förändringar i missbrukssituationen eller om det kom nya behandlingsmetoder, och man sade då att man i så fall på nytt borde ta ställning i frågan. Nu har det i detta sammanhang hänt något väldigt väsentligt, nämligen att HIV-smittan har kommit in bland missbrukarna. Jag menar att detta också bör leda till en snabb omprövning av beslutet om taket. Jag fick inte besked om när en sådan omprövning är att vänta, men jag hoppas att denna debatt kan påskynda ett sådant beslut.
Herr talman! Enligt vad jag har inhämtat är socialstyrelsens avsikt att föra diskussionerna med de här närmast berörda huvudmännen under maj månad. Det bör naturligtvis betyda att socialstyrelsen därefter, om man så önskar, kan föra frågan till aidsdelegationen. Jag tar för givet att om ett förslag om en utökning är på gång från socialstyrelsen, då är detta förslag förankrat i aidsdelegationen. Det är det enklaste sättet att också få en politisk förankring av hela diskussionen. Jag vill gärna påminna om att det här i riksdagen har varit en mycket stor enighet kring en restriktiv hållning i detta sammanhang. Socialutskottet har ju vid behandlingen av narkomanvårdsfrågorna upprepat detta flera gånger.
Herr talman! HIV-viruset tar däremot inte hänsyn till vad vi säger, utan det lever sitt eget liv och härjar vidare. Om jag har förstått diskussionen rätt kan vi före riksmötets avslutning i juni få ett besked om hur det blir med metadonprogrammets utbyggnad och antalet patienter.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat socialministern vad hon avser att göra för att undanröja problemet med att utvecklingsstörda lagbrytare kan få vänta på vårdplats vid Salberga sjukhus. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. sivt ersättas med särskilda omsorger, såsom boende i gruppbostad inbegripet omvårdnad. Landstingen är emellertid skyldiga att ha kvar ett tillräckligt stort antal platser i specialsjukhus på grund av att brottspåföljden ”överlämnande till vård i specialsjukhus” finns kvar. Salberga sjukhus är det enda specialsjukhuset i landet som kan ta emot dömda utvecklingsstörda för vård. Från år 1982 till år 1988 överlämnades bara tre personer till Salberga specialsjukhus. Under de två följande åren överlämnades dock åtta personer, varvid platsbrist uppstod. Under innevarande år har ytterligare en patient skrivits in, och två väntar enligt uppgift på plats. Ett antal patienter bedöms av klinikledningen vid Salberga sjukhus kunna skrivas ut från sjukhuset och få särskilda omsorger i sina hemlandsting, i vissa fall i kombination med psykiatrisk behandling. Nära hälften av nu inskrivna patienter har vistats på specialsjukhuset i mer än tio år. Det är socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för omsorgsverksamheten. Jag har informerat mig om att socialstyrelsen tagit initiativ till överläggningar med de landsting som har flest patienter inskrivna vid sjukhuset. Socialstyrelsen avser också att i samarbete med Västmanlands läns landsting till de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna lämna förslag på experter som kan bistå vid bedömningen av alternativa påföljdsförslag för psykiskt utvecklingsstörda lagöverträdare. Vidare avser styrelsen att påbörja ett projekt vars syfte är att understödja och initiera metodutveckling i arbetet med personer som i dag är aktuella för vård vid Salberga specialsjukhus. Jag anser att de initiativ som nu tas för att åstadkomma alternativa omsorger bör kunna leda till en lösning på nuvarande problem.
Herr talman! Jag tackar återigen för svaret. Min fråga gällde emellertid inte bara Salberga, utan också väntan på vårdplats och det faktum att specialsjukhus avvecklas innan det finns några alternativ. Rättspsykiatrin tycks vara en evig följetong i denna kammare. Det hjälper tydligen inte att JO, riksrevisionsverket, kriminalvårdsstyrelsen och riksdagen med sitt konstitutionsutskott kritiserar statsråd och regering med anledning av förhållandena inom rättspsykiatrin. Mitt i alltihop sitter en liten grupp människor som jag räknar till det verkligt glömda och gömda Sverige som man tydligen inte tycks vilja se, nämligen människor med svår psykisk sjukdom som har begått allvarliga brott och som har stora vårdbehov. Man tycks också glömma bort den personal som arbetar för att ge dessa människor vård och en möjlighet till rehabilitering. Detta har socialutskottet tidigare tagit upp i ett betänkande. Utskottet erinrar där om sina tidigare skarpa uttalanden om att åtgärder måste vidtas för att förhindra de långa undersökningstiderna. Utskottet anser det vara beklagligt att de förhandlingar som har förts mellan staten och vissa landsting om rättspsykiatrin inte lett till något resultat. Detta sades vid 1988/89 års riksmöte. Vi har hittills mest talat om kön till rättspsykiatrisk undersökning, men nu är det tydligen också kö och väntetider till vård. Jag anser därför att man måste sätta större press på landstingen att ta emot dessa patienter. Ett alternativ vore att ta betalt för vården av färdigundersökta patienter. Jag vill för det första fråga statsrådet följande: Vilka tidsperspektiv räknar man med innan man får en lösning på dessa problem? För det andra: Hur ser statsrådet på möjligheten att ta betalt av landstingen?
Herr talman! Den första delen av Barbro Westerholms inlägg om rättspsykiatrin tänker jag inte bemöta i det här sammanhanget. Här talar vi om den speciella del av denna problematik som rör de psykiskt utvecklingsstörda. Vid Salberga sjukhus finns för närvarande 23 personer inskrivna, och det finns ett tjugotal platser. Det är ett problem att inte alla som behöver plats på Salberga kan få plats. Det är verkligen nödvändigt att vi har möjlighet att vårda de människor som är aktuella för den här typen av placering. Jag menar nu att socialstyrelsen i den här omgången — kanske i motsats till tidigare diskussioner mellan socialstyrelsen och landstingen, Barbro Westerholm — tar i litet mer. Nu kommer verksledningen att kalla till sig de närmast berörda landstingen, och det är de landsting som ligger runt omkring. Det är Västmanlands läns landsting, där Salberga ligger, Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting och Kopparbergs läns landsting, vilka ansvarar för det stora flertalet patienter vid Salberga sjukhus. De personer som vårdas vid Salberga sjukhus borde egentligen vara jämnt spridda över landet. Men av någon anledning har vissa landsting sina patienter kvar där en längre tid. Klinikledningens bedömning är att det går att skapa alternativa omvårdnadsformer för ett antal av dem som i dag är intagna, och därmed får vi också loss platser för dem som verkligen behöver det. Jag utgår ifrån att socialstyrelsens överläggningar nu skall leda till resultat. Jag är medveten om att den här frågan har stötts och blötts ganska länge, men jag utgår ifrån att socialstyrelsen kommer att redovisa för regeringen resultatet av de överläggningar som förs. Så till den direkta frågan om att ta betalt. Min minnesbild är att hemlandstinget betalar för sina patienter vid Salberga sjukhus. Det är den uppgift som jag har fått vid beredningen av de här ärendet.
Herr talman! Socialstyrelsen har tidigare haft svårt att föra förhandlingar. Frågan om huvudmannaskapet för rättspsykiatrin har tidigare legat hos förhandlingsnämnden. På den tiden jag satt i socialstyrelsen hade jag välkomnat att få sköta de förhandlingarna direkt. Jag tror att just socialstyrelsen sitter inne med kunskapen om vad den här vården drar med sig och vilka behov det är som måste tillfredsställas. Kanske man också har idéer om hur detta skall genomföras. Men socialstyrelsen har tidigare suttit på mellanhand. Vi får hoppas att det blir en snar lösning för detta glömda och gömda Sverige. Vi i folkpartiet kommer i varje fall att följa den här frågan noga.
Herr talman! Roland Larsson har, mot bakgrund av beslutet att skjuta upp förlängningen av föräldraförsäkringen, frågat socialministern om detta innebär att regeringen inte längre räknar med att till år 1991 kunna uppnå full behovstäckning i barnomsorgen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagens beslut om en förskola för alla barn över ett och ett halvt års ålder senast år 1991 gäller. En förlängning av föräldraförsäkringen enligt den tidsplan som tidigare aviserats hade underlättat för kommunerna att fullfölja riksdagsbeslutet. Jag räknar ändå med att landets kommuner fortsätter sina ansträngningar att bygga ut barnomsorgen. För att medverka till detta har regeringen nyligen beslutat tillsätta en särskild aktionsgrupp för barnomsorgen, som bl.a. skall pröva olika åtgärder för att nå målet en förskola av god kvalitet för alla barn över ett och ett halvt års ålder. Aktionsgruppens resultat skall redovisas senast den 1 september i år.
Herr talman! Jag vill till en början tacka statsrådet för svaret. Hade jag dessutom fått svar på den av mig ställda frågan, skulle jag naturligtvis vara ännu mer tacksam. Bakgrunden till denna fråga är att statsrådet Lindqvist i debatten här i kammaren den 4 april uppgav att om inte förändringen av föräldraförsäkringen gemomfördes vid den tid som hade beräknats, skulle man heller inte klara av att nå målet full behovstäckning senast år 1991. För att ytterligare understryka det hela sade han att detta bör stå klart för alla. Och detta stod klart för mig. Jag ställde då frågan om man från regeringens sida gett upp hoppet. Eller för att formulera det något annorlunda: Är målet fortfarande ett löfte, eller har målet reducerats till att endast vara ett mål? Kommer regeringen att klara av utbyggnaden fram till år 1991? Som svar på mina frågor säger statsrådet att riksdagens beslut om en förskola för alla barn fortfarande gäller och att statsrådet räknar med att landets kommuner fortsätter sina ansträngningar att bygga ut barnomsorgen. Men detta är inte något svar. Jag vill därför upprepa frågan ännu en gång: Räknar statsrådet med — trots det som statsrådet sade den 4 april — att man ändå skall lyckas att uppnå målet? Vilka åtgärder krävs det i så fall för att sätta ytterligare fart på utbyggnaden i detta läge?
Herr talman! Det är med stort intresse som jag noterar att en företrädare för ett parti som var emot riksdagens beslut år 1985 om en utbyggnad av barnomsorgen och de höjningar av statsbidragen som regeringen drivit igenom här i riksdagen, och emot en utbyggnad av föräldraförsäkringen, nu intresserar sig för vilken effekt föräldraförsäkringens utbyggnad får för det faktiska resultatet. Det kanske är så att Roland Larsson när allt kommer omkring ivrar lika mycket som jag för full behovstäckning, men vi hade gärna velat se fler tecken på detta i den centerpartistiska politiken. Det tycker jag hade varit klädsamt. Herr talman! Jag gav tidigare ett mycket tydligt svar, som Roland Larsson fann så intressant att han ville fråga ett annat statsråd för att få samma svar en gång till, förmodar jag. Det är utomordenligt svårt för étt flertal kommuner att nå målet full behovstäckning år 1991 efter det som nu har skett, dvs. att föräldraförsäkringen inte kommer att byggas ut. Hur många kommuner detta omfattar och hur svårt problemet är, är något som vi vill att den särskilda aktionsgruppen skall ta reda på. Det är när vi ser resultatet av aktionsgruppens arbete som vi kan bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. Att jag i mitt svar konstaterar att riksdagsbeslutet gäller har med rent faktiska omständigheter att göra. Riksdagsbeslutet är fattat, och något kontrabeslut har inte fattats av denna riksdag. Riksdagsbeslutet gäller. Jag tror att det är viktigt för landets kommuner att känna till att riksdagens beslut, och beslutsamheten att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning, gäller. Därför är det viktigt att kommunerna fortsätter sina ansträngningar för att nå det mål som riksdagen har ställt upp. Sedan får vi se hur långt vi kommer. Jag har aviserat att alla kommuner sannolikt inte når ända fram. Men vi når längre med hjälp av ansträngningar än genom att nu bara säga att det inte går.
Herr talman! Jag vill då knyta an till vad statsrådet säger beträffande mitt partis inställning till denna fråga, som för övrigt inte var helt korrekt återgiven av statsrådet, och utvidga frågeställningen till att höra hur statsrådet nu ser på möjligheten att lyfta fram andra alternativ inom barnomsorgen. Skulle det nu kunna vara tänkbart för att nå detta mål, som ändå har blivit litet mer avlägset, att ställa upp för ett större inslag av dagbarnvårdarverksamhet? Kan man tänka sig att man — detta är en gammal käpphäst som statsrådet vet att jag brukar återkomma till — för att minska trycket på barnomsorgen låter dagbarnvårdarnas egna barn räknas in i underlaget för ersättningen, så att inte de barnen hamnar i barnomsorgskön och ytterligare ökar trycket? Kan statsrådet nu tänka sig att släppa fram sådana alternativ som han tidigare har varit motståndare till?
Herr talman! Jag har aldrig motverkat rekryteringen av dagbarnvårdare till barnomsorgen. Tvärtom har jag gång på gång från riksdagens talarstol talat om hur viktiga familjedaghemmen är. Däremot ifrågasätter jag starkt den lösning som Roland Larsson i hög grad pläderar för, nämligen att lösningen skulle vara att ge dagbarnvårdarna betalt för vården av de egna barnen. Den lösningen rekryterar inte på det kraftfulla sätt de dagbarnvårdare som vi behöver. Det gör man genom att förbättra anställningsoch lönevillkoren för dagbarnvårdarna. Då är det fler som stannar kvar i det viktiga arbetet. När det gäller andra alternativ har jag ställt i utsikt att vi öppnar för personalkooperativ. Regeringen arbetar just nu med den frågan, och vi kommer att presentera ett förslag för vårriksdagen. Detta, tror jag, kan marginellt tillföra en del ytterligare platser, men jag tror inte att det är lösningen på det stora problemet att nå full behovstäckning.
Herr talman! Men om dagbarnvårdare får räkna in egna barn i underlaget för ersättning för arbete är det en förbättring av anställningsoch lönevillkoren. Det gör att man lättare stannar kvar i yrket och fortsätter att vara en resurs för barnomsorgen. Så länge man inte har det så ordnat är inte den uppgiften accepterad som yrkesuppgift som alla andra yrken inom barnomsorgen. Då kan man inte heller räkna med att det går att rekrytera personal på samma sätt. Det är faktiskt en sanning med viss modifikation när statsrådet säger att man inte har motverkat rekryteringen.
Herr talman! Om vi skall kunna råda bot på bristen på dagbarnvårdare, måste vi ha klart för oss vad det beror på att ett betydande antal dagbarnvårdare slutar i dag inom barnomsorgen. Det beror inte på att de inte får betalt för egna barn. Det stora flertalet av dem som slutar är de som inte längre har småbarn. Det här är ett slag i luften för att behålla det antal dagbarnvårdare som vi behöver av dem som har arbetat in sig i verksamheten. Kunde vi finna former för att ge det bättre stöd för yrkesutövning inom familjedaghemmen som krävs allmänt sett skulle vi dels i större utsträckning kunna behålla dem som lämnar barnomsorgen än vad vi har kunnat hittills, dels samtidigt kunna rekrytera fler. Det är alltså fel medicin som Roland Larsson rekommenderar för det problem som onekligen finns.
Herr talman! Jag skulle vilja sluta med att anknyta till det jag började med. Jag upprepar min fråga ytterligare en gång med risk för att verka tjatig. Är målet full behovstäckning inom barnomsorgen 1991 fortfarande ett löfte?

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att invandrarverket åter skall börja tillämpa utlänningslagens bestämmelser. Bakgrunden till frågan är att invandrarverket i ett pressmeddelande den 21 mars i år meddelat att de asylsökande som reser in i Sverige via Polen i hög utsträckning kommer att sändas tillbaka eftersom — som det anges i pressmeddelandet — risken att de skulle återsändas från Polen till hemlandet är mycket liten. Gudrun Schyman påtalar att detta strider mot utlänningslagens bestämmelser, eftersom det enligt lagen krävs att en asylsökande skall vara skyddad mot vidaresändning till hemlandet för att kunna avvisas till första asylland. Enligt utlänningslagen krävs för att en asylsökande skall kunna återsändas till ett första asylland att han eller hon är skyddad mot att återsändas till sitt hemland om risk där finns för förföljelse. En delegation från arbetsmarknadsdepartementet och invandrarverket hade vid ett besök i Polen i mitten av mars fått tillförlitlig information om att flyktingar i Polen är skyddade mot att återsändas till hemlandet. Händelseutvecklingen i Polen bekräftar delegationens information. Med utgångspunkt i lagstiftningen har enligt min mening invandrarverkets pressmeddelande fått en felaktig formulering.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag börjar från slutet. Det är en intressant mening i slutet av statsrådets svar. Där står det att pressmeddelandet har fått en felaktig formulering. En följdfråga blir naturligtvis hur detta meddelande skulle formuleras, så att det inte strider mot lagen. Jag menar att det är en mycket stor skillnad mellan att säga att risken är liten att människor blir återsända till sitt hemland och det som står i lagen om att man skall vara skyddad mot att återsändas till sitt hemland. Jag tycker att det verkar vara en för positiv bild som delegationen från arbetsmarknadsdepartementet har fått. Bilden strider mot vad jag har läst i en artikel från Röda korset. En delegation från Röda korset har varit flera dagar i Polen. Olof Callander på Röda korset har sagt att mycket tyder på att flyktingarna efter en tid skickas tillbaka till hemländerna. Den slutsatsen bygger på den information som den svenske Röda kors-representanten Peter Svartling fick under ett tre dagar långt besök i Polen. Detta besök skedde någon vecka efter det att beslutet fattades. Dessa två menar att svenska och polska myndigheter uppenbarligen inte har samma uppfattning om vad man har kommit överens om. Polen har inte skrivit under flyktingkonventionen och kan alltså inte erbjuda tillräckliga garantier för att flyktingarna inte skall skickas vidare till ett annat land. Det står också i svaret att händelseutvecklingen har bekräftat att den information som arbetsmarknadsdepartementet har inhämtat om att det skulle gå väl till stämmer. I den artikel som jag har tagit del av kan man läsa att det totala antalet flyktingar i Swinouj§Sie uppskattas till nära 1000. De flesta får klara sig utan hjälp från myndigheterna. Man vet inte hur många flyktingar som finns i landet, och de ansvariga myndigheterna i Polen säger att man har tappat kontrollen. Det rimmar mycket illa med den bild som Maj-Lis Lööw tecknar. Hur skulle pressmeddelandet över huvud taget kunna formuleras, så att det inte strider mot lagen? Strider inte meddelandet i verkligheten mot lagen?
Herr talman! Jag har ingen anledning att kommentera vad som står i en tidningsartikel. Jag måste fatta mina beslut på grundval av de rapporter jag får från den delegation som sändes till Polen, från beskickningen och från andra bedömare.

Det finns även andra massmediala rapporteringar som jag skulle kunna referera till, där vi har sett att Polen faktiskt har agerat i enlighet med vad ett första-asyl-land bör göra, inrättat flyktingförläggningar osv. Jag tycker inte att händelseutvecklingen på något vis motsäger att invandrarverket gjorde en riktig bedömning när det beslutade att Polen kunde betraktas som första-asyl-land. Jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta detta beslut.
Herr talman! Jag vill återigen fråga Maj-Lis Lööw: Strider inte det beslutet mot lagen, där det står att en asylsökande skall vara skyddad mot att återsändas till sitt hemland om risk där finns för förföljelse? Strider inte detta mot det beslut som man har fattat i Sverige, där man säger att risken är liten? Det är ändå fråga om nyansskillnader. Så länge som Polen inte har skrivit under konventionen kan man inte med säkerhet påstå att det inte finns någon risk.
Herr talman! Det är precis detta jag säger, att jag tycker att det var en felaktig formulering att säga att risken är liten. Den bedömning som beslutet grundades på var att Polen då hade visat sig agera på samma sätt som om man hade undertecknat FN:s flyktingkonvention. Man sade sig också vara på väg att göra det och hade tagit kontakt med UNHCR för att förbereda ett sådant beslut.
Herr talman! Samtidigt som detta beslut fattades i Sverige kom det flera rapporter. Jag har nu använt mig av en av dem. Dessa rapporter antydde att det inte var säkerställt att flyktingarna skulle tas om hand. Det rörde sig om fromma förhoppningar om att det skulle fungera på ett bra sätt. Det är också en verklighet som visat sig stämma med andra rapporter som har kommit. Det är märkligt att de rapporter som regeringen får ofta inte stämmer överens med de rapporter som hjälporganisattoner och andra frivilliga organisationer lämnar från deras delegationsbesök, som dessutom varar betydligt längre. Man kan därför anta att dessa organisationer får ett större beslutsunderlag.

Herr talman! Göran Åstrand har frågat mig om situationen i Rumänien är så stabil och om de etniska konflikterna är så obetydliga att det är befogat att ändra Sveriges attityd till flyktingar från Rumänien. Bakgrunden till frågan är att invandrarverket i mars fattat beslut om att inte förnya resedokument för bl.a. rumäner eftersom man gjort bedömningen att grunderna för flyktingstatus upphört i och med att det har skett så stora förändringar i Östeuropa, t.ex. i Rumänien. Invandrarverkets beslut omfattar även personer från Östtyskland, Polen och Tjeckoslovakien. Flyktingförklaring och resedokument ges bara till personer som är att betrakta som konventionsflyktingar. När en ansökan görs om förlängning av giltighetstiden för ett resedokument skall förnyad prövning göras av sökandens flyktingstatus. Denna fråga har emellertid inget att göra med personers rätt att framgent vistas i Sverige. Jag har förstått att ett sådant missförstånd orsakat stor oro bland de östeuropéer som tidigare fått asyl i Sverige. Det som asylbegreppet innefattar är en rätt till permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett permanent uppehållstillstånd återkallas aldrig på grund av ändrade politiska förhållanden i ursprungslandet. Jag har inte någon möjlighet att uttala mig om invandrarverkets nya praxis när det gäller beviljande av förlängning av resedokumentet för t.ex. rumäner.

Herr talman! Jag tackar för svaret som var intressant och belysande, även om det kvarstår några frågetecken. Politiskt lär statsrådet och jag anse att det i stort är viktiga åtgärder som just nu vidtas beträffande invandrarpolitiken. Men denna oro som statsrådet talar om är ganska besvärlig. I det här fallet innebär det att rumäner som har uppfattat att de permanent kan vistas i Sverige får reda på att de måste söka hemlandspass. Hela deras situation förändras då i det läge där det uppstår två oklarheter, och det är dessa oklarheter som min fråga handlar om. Den ena är om situationen i Rumänien är så förändrad att det finns skäl att göra en parallell bedömning med t.ex. Polen och Östtyskland. Den frågan är kanske inte så utförligt belyst i svaret. =” Den andra frågan är om det finns sådana etniska konflikter i någon del av dessa länder som gör att särskilda hänsyn skall tas. I min fråga har jag valt att lyfta fram Transsylvanien med de speciella problem som den ungerska minoriteten har där. Den stora oro som statsrådet talade om är bl.a. knuten till denna grupp. Denna grupp känner stark oro inför de brev som de har fått och inför den attitydförändring som man ser. Man menar att det inte känns bra att söka upp Rumäniens ambassad, eftersom förhållandena i Rumänien är sådana att den etniska gruppen från Transsylvanien hyser stark oro. Jag ber statsrådet att kommentera detta, som egentligen utgör basen för min fråga.
Herr talman! Också jag har fått dessa frågor av rumänienungrare som jag har träffat under mina resor ute i landet. Jag har fått brev och jag har förstått att det kanske framför allt är detta missförstånd som måste undanröjas, att det inte handlar om att på sikt på något vis ompröva denna grupps rätt till permanent uppehållstillstånd. Jag tror att detta är viktigt att slå fast. Kanske kan också Göran Åstrands fråga här i dag bidra till att ytterligare understryka hur det förhåller sig och undanröja missförståndet. Det tycker jag i så fall är bra. Det är också viktigt att understryka att det skall göras en prövning av giltighetstiden när det gäller resedokument och att man skall ompröva detta i förhållande till en annan situation. Detta har gjorts beträffande flera öststater. Som sagt: Jag kan ju inte gärna kommentera invandrarverkets beslut. Det ligger närmare till hands att Göran Åstrand tar upp frågan i invandrarverkets styrelse. Jag får ta ställning till detta när det eventuellt kommer ett överklagande till mig. Då får jag pröva saken mot bakgrund av utvecklingen i Rumänien.
Herr talman! Statsrådet ger ett intressant och informativt svar som klarar flera av mina frågor, bl.a. frågan om att man måste förbättra informationen om hur rumänerna har uppfattat begreppet uppehållstillstånd. Om vi gemensamt har bidragit till detta här i dag, är det bra. Tack så mycket!

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen är beredd att överväga förslag om automatisk övergång från generell jakt till B-licens. Regeringen föreslog år 1987 i propositionen med förslag till ny jaktlag att endast områden som medger avskjutning av minst en vuxen älg om året borde få registreras som licensområde. Riksdagen beslutade dock i samband med behandlingen av propositionen att även andra områden skall kunna registreras som licensområden, om det finns särskilda skäl för en sådan registrering. Tilldelningen är då ett valfritt djur om året. Dessa områden har kommit att kallas B-områden. Riksdagen har utgått från att alla områden som var registrerade för generell jakt efter särskild ansökan skall kunna bli föremål för den prövning som behövs för att bedöma om området kan registreras som B-område. I riksdagsbeslutet angavs vissa principer som bör vara vägledande vid en bedömning av om det finns särskilda skäl för en registrering. En övergång till automatisk registrering av dessa områden, så som Sigge Godin har förordnat, gör det inte möjligt att i enlighet med riksdagens beslut pröva om det föreligger särskilda skäl. Om riksdagen önskar att dess beslut skall ändras är jag beredd att närmare pröva hur bestämmelserna i så fall skall utformas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. En övergång från generell jakt till B-licens låter sig inte göras utan besvär. Då skall man avregistrera alla generell-jakts-områden, och sedan skall tydligen en ny ansökan göras för att B-licens skall kunna erhållas. Det är en omfattande procedur att genomföra. Ekonomiskt och personellt är det ett otroligt jobb. Bara i mitt hemlän handlar det om ungefär 2000 ärenden. Det blir jättemånga ärenden om man tar hela landet. Man frågar sig då hur detta skall gå till. Jägarnas organisationer menar att det är lämpligt att det sker en sådan här automatik och att man sedan generöst låter ompröva ärenden i de fall där vederbörande inte är nöjd. Av svaret får jag den uppfattningen att statsrådet inte anser sig ha någon som helst anledning att vidta åtgärder och att det inte finns något problem. Faktum kvarstår dock att man på länsstyrelserna sitter och vrider sina händer och säger att man varken har personal eller andra resurser för att klara alla avregistreringar. I bara Västernorrland rör det sig om 2 000 generellområden. Min fråga gäller vilka åtgärder regeringen ämnar vidta i stället, om man inte går den här vägen. På något sätt måste man ändå lösa frågan. Låt mig också säga att detta skall inte avse de äldre jägarna, som vi har undantagit genom riksdagsbeslutet. De skall givetvis få fortsätta i samma omfattning som de har gjort tidigare.
Herr talman! Det problem som Sigge Godin tar upp —- i den mån det blir ett administrativt problem och ett bekymmer — är något som har skapats av att riksdagen för sin del valde att ändra i regeringens förslag. Regeringen föreslog som bekant inte dessa B-områden. Riksdagen ville införa dem, och riksdagen har beslutat om att man skall ha en prövning av de särskilda skälen. Jag har sagt att jag för min del naturligtvis är öppen för att ändra och förenkla bestämmelserna. Om det skall kunna ske måste dock riksdagen ändra sitt beslut. Det Sigge Godin tar upp är inte en följd av ett regeringsförslag till riksdagen, utan av att riksdagen för sin del ville föra in B-områdena och således ge möjlighet till avskjutning av mer än kalvar på de områden som tidigare var generellområden. Jag kan inte ändra i riksdagens beslut, där riksdagen valde att ändra i propositionen. Sigge Godin kanske har skäl för sina synpunkter. Han skall dock rikta sig till kamraterna här i kammaren. Vill kammarens ledamöter ändra uppfattning i den här frågan, där de tidigare gick emot regeringen, är jag beredd att genomföra de praktiska förenklingarna.
Herr talman! Jag förutsätter att regeringen som har ansvar även för dessa frågor ser problemet och får impulser ifrån länsstyrelserna om de problem som har uppstått. Man kan självfallet säga att det är riksdagens problem och att det beror på att riksdagen har fattat ett dåligt beslut. För den sakens skull måste statsrådet ändå kunna komma med ett förslag, där regeringen påpekar att vi har detta bekymmer — det har inte skett den övergång som man har förväntat sig skulle ske från generellområden till områden med B-licens, det har gått mycket trögt och det har uppstått problem. Då tycker jag att det vore rimligt att regeringen kom tillbaka till oss här i riksdagen och redovisade de bekymmer som finns.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat statsministern om regeringens ståndpunkt i frågan om elevers och föräldrars rätt att välja skola. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Låt mig inledningsvis hänvisa till den interpellation från Lars Leijonborg i samma ämne som jag utförligt besvarade förra våren. Frågan om val av grundskola behandlades i propositionen 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning . I propositionen föreslogs att elevers och föräldrars önskemål om val av skola skall tillgodoses så långt detta är praktiskt och ekonomiskt möjligt, samt att det bör ankomma på kommunen att avgöra formerna för hur val av skola skall ske. Förslaget anslöt nära till den ordning som redan rådde. Riksdagen godkände regeringens förslag. Redan i propositionen markerades att den viktigaste ”valfriheten” i bemärkelsen tillgodoseende av elevers och föräldrars önskemål är att det finns tillgång till bra skolor på nära håll. Detta är också ett huvudmål för regeringens politik på skolområdet. Det kan dock finnas skäl att tillgodose önskemål om att gå i en annan skola än den som ligger närmast. Elever som av olika skäl inte lyckas anpassa sig i en skola kan t.ex. ofta lyckas bättre i en annan skola. Som påpekades i propositionen kan det dock aldrig bli en ovillkorlig rätt att välja vilken skola man vill gå i. Förtur måste för det första ges till de elever som bor i en skolas naturliga upptagningsområde. För det andra finns det ekonomiska och pedagogiska restriktioner. Det är t.ex. inte rimligt att en kommun drabbas av ökade skolskjutskostnader för att man låter elever gå i skola långt från sin bostad. Lika litet är det rimligt att klasstorlekarna i en skola generellt skulle bli större till följd av att vissa elever vill gå i den skolan i stället för i den närmast liggande. I så fall skulle ju vissa elevers valfrihet gå ut över andra elevers. Det är mot denna bakgrund min övertygelse att val av skola inte kommer att få någon stor omfattning. Jag ser det inte som att denna min uppfattning strider mot förslaget i styrpropositionen, om man beaktar de inskränkningar som angavs i propositionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Det innebär emellertid nya dimridåer. Statsrådet slår närmast knut på sig själv för att nu hävda att det inte är någon skillnad mellan den uppfattning han har och den som hans företrädare hävdade i proposition 1988/89:4. Det var annat ljud i skällan på en skolriksdag den 24 mars. Enligt Dagens Nyheter sades följande: ”Socialdemokraterna har ändrat inställning när det gäller föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Det hävdade skolminister Göran Persson när han talade vid en skolriksdag i Stockholm på lördagen. — Släpper vi loss marknadskrafter i skolan får vi snabbt ett segregerat system med vinnare och förlorare, sade Persson.” Andra journalister har också rapporterat från detta tillfälle och haft ungefär samma version. Bengt Göransson sade något helt annat år 1988. Han framhöll i en intervju i Svenska Dagbladet att propositionen innehöll några av hans ”hjärtefrågor”. Han syftade bl.a. på rätten att välja skola. Nu sätts valfrihet inom citationstecken i frågesvaret. De fall där valfrihet skall få gälla snävas in kraftigt. Det sägs t.ex. luddigt: ”För det andra finns det ekonomiska och pedagogiska restriktioner.” Jag har ett par frågor till skolministern. Några kommuner har nu börjat införa valfrihet. I t.ex. Nacka kommun skall de som börjar i första klass i höst få välja skola. Är det systemet fel? Kommer 2 § i skolförordningen från 1988 att ändras, där det fastslås att föräldrarnas synpunkter skall tillmätas betydelse?
Herr talman! Två gånger har Lars Leijonborg ställt nästan identiska frågor till mig angående föräldrars rätt att välja skola. Också förra gången var frågan, om jag inte missminner mig, baserad på en tidningsartikel. Den gången gällde det en lärartidning. Den här gången är inspirationen hämtad från artiklar i Dagens Nyheter och andra tidningsartiklar som Lars Leijonborg inte närmare anger. Jag tror att det vore klokt av Lars Leijonborg att hålla sig till de dokument som finns presenterade för Sveriges riksdag och de inlägg som jag har gjort här och som finns vederbörligen protokollerade. Däri har det klart framgått hur jag såsom representant för regeringen har sett på den proposition som riksdagen ställde sig bakom våren 1989. Eftersom Lars Leijonborg våren 1989 ställde en interpellation till mig om just rätten att välja skola, är det enkelt för mig att nu principiellt hänvisa till det svar han då fick. Det finns exakt samma linje i det svaret som i dagens. De båda svaren stämmer också väl överens med den proposition som Bengt Göransson lämnade till den här riksdagen. Så ser läget ut, herr talman. Jag tror att debatten tjänar på att vi håller oss till den typen av uttalanden som går att följa och att verifiera.
Herr talman! Jag håller mig också till ”protokollerade dokument”. Det är helt uppenbart att det är skillnad mellan Göran Perssons och Bengt Göranssons syn på dessa frågor. Det framgår av offentligt tryck. Jag tycker att det är mycket beklagligt. Socialdemokratiska kommunalpolitiker, som trodde på Bengt Göranssons linje, har på sina håll varit med om att öka de här möjligheterna. Nu får de kontraorder: Nej, ingen mer valfrihet i skolan. Det kommer att drabba de svagaste i skolan. De som är rika och de som har kontakter har alltid kunnat välja skola. De som har svårast för sig har dock inte haft den möjligheten. Nu säger Göran Persson kanske att om det är starkt motiverat skall man få byta skola. Då överlåter man till kuratorer och psykologer att fatta beslutet. Varför kan vi inte lita på eleverna och föräldrarna själva?
Herr talman! Lars Leijonborg hänvisar till offentligt tryck. Jag skulle vilja veta var källorna till påståendet att regeringen har ändrat uppfattning finns. Jag hänvisar till 1989 års proposition, till mitt svar i riksdagen våren 1989 och till det nu avgivna svaret. Det är exakt samma linje. Jag sade i mitt interpellationssvar från 1989 till Lars Leijonborg: ”En av grundprinciperna i den svenska skolpolitiken är att elever med olika social bakgrund och olika förutsättningar skall gå i skolan tillsammans. Detta synsätt har legat till grund för uppbyggnaden av den obligatoriska skolan i Sverige. Enligt min mening har tillämpningen av denna princip varit viktig för den sociala utjämningen i samhället, och har härigenom bidragit till vårt samhälles uppbyggnad och utveckling.” Exakt samma linje gäller nu. Det senaste internationella exemplet på att Lars Leijonborg har fel när han talar om att de svagaste drabbas, om man inte släpper loss denna typ av fritt val, kommer från Frankrike. Man har där nyligen gjort en utvärdering av 1988 års reform på området, och det visar sig att ungefär 10 26 av föräldrarna utnyttjat rätten att välja annan skola för sina barn. Det gällde de 10 96 av föräldrarna som hade den högsta inkomsten och den högsta utbildningen. Det finns ingen anledning att släppa loss den utvecklingen i svensk skola. Det är därför som vi gör denna typ av klarlägganden och det är därför som jag också har samma linje i dagens svar som i interpellationssvaret 1989 och som i 1989 års proposition.
Herr talman! I 1988 års proposition framgick det helt klart att elevers och föräldrars val skulle tillmätas en större betydelse än vad som dittills hade skett. Nu hävdar statsrådet i sitt frågesvar att förslaget i propositionen nära anslöt till den ordning som redan rådde. Men varför skickade man då ut ett pressmeddelande om att elever och föräldrar skulle få ökad möjlighet att välja skola? Och varför sade statsrådet på skolriksdagen den 24 mars i år att socialdemokraterna hade ändrat uppfattning och hänvisade till 90-talsgruppens rapport? Jag vill upprepa frågan huruvida Nacka kommun, som fr.o.m. i höst har infört denna rätt, har gjort fel. 14 70 av föräldrarna har där valt en annan skola än den närmaste för sina barn.
Herr talman! Att frågan kom upp vid skolriksdagen, som är en fin församling, berodde på att rätten att välja skola ju inte alltid framförs av socialliberaler utan också från starkt konservativt håll, ofta i förening med kravet på ens.k. skolpeng. Man släpper då ut eleverna och föräldrarna på en marknad, där de dåliga skolorna skall väljas bort. Det var mot den bakgrunden som resonemanget kom upp. Jag har aldrig framhållit att socialdemokraterna ändrat uppfattning i denna fråga. Det får stå för den journalist som har refererat och som, om det är fråga om ett citat, har citerat mig fel. Lars Leijonborg talar sig nu varm för och lyfter fram en viss proposition som ett föredöme i detta sammanhang. Låt mig också erinra om att folkpartiet faktiskt mot de delar av den propositionen som avser rätten att välja skola anförde reservation. Längre än så gick alltså inte propositionen i det avseendet, om nu Lars Leijonborg skulle stå för någon extrem uppfattning i detta sammanhang. Så ser det faktiskt ut, herr talman. Återigen: Jag tror faktiskt att Lars Leijonborg tjänar på att hålla sig till de dokument som finns och inte lånar fjädrar från annat håll. De fjädrarna brukar vanligen tillhandahållas av moderaterna.
Herr talman! Samtliga oppositionspartier reserverade sig mot detta avsnitt i propositionen. Folkpartiet, moderaterna, centern och miljöpartiet ville gå längre när det gäller rätten att välja skola. Vpk tyckte icke att man skulle gå längre. Nu har Göran Persson anslutit sig till den linje som vpk då hade. Det är inte bara socialliberaler som för fram dessa tankar, säger Göran Persson. Nej, jag skall citera en partivän till honom vid namn Bo Rothstein, som är forskare vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Han skrev så här i Sydsvenska Dagbladet häromdagen apropå Göran Perssons uttalande: ”Det är svårförståeligt att SAP vad gäller den offentliga sektorn förordar ett system som så klart missgynnar deras egna väljargrupper. Persson ansluter sig till den ena sidan av svensk socialdemokrati — den paternalistiska, vars främsta företrädare historiskt sett var Alva Myrdal. Den paternalistiska synen på människan är att hon måste styras och övervakas och att man framför allt inte kan lita till hennes egna krafter och möjligheter att göra goda val.” Varför kan vi inte lita på elevernas och föräldrarnas förmåga att välja?
Herr talman! Jag har ingenting emot att bli placerad i samma fålla som Alva Myrdal, inte i något sammanhang. Hon var en fin företrädare för svensk arbetarrörelse. Om den citerade ekonomen är rätt person att avgöra vem som skall placeras här eller där, låter jag vara osagt. Vad jag har sagt och vad som är bärande i vår argumentation i sammanhanget och som går igen i propositionen och i mina två svar här i kammaren är att jag inte vill medverka till en utveckling som leder fram till en segregation. Jag tror tvärtom att den linje som Olof Palme som utbildningsminister lade fast med socialt allsidigt sammansatta klasser är en viktig utgångspunkt när vi bygger upp den svenska grundskolan. Vi vet av internationella erfarenheter att om man släpper loss den typ av marknadsresonemang som Lars Leijonborg här för, kan vi få en utveckling som leder fram till starka skillnader mellan å ena sidan elever med föräldrar som i olika sammanhang puffar för sina barn och lyfter fram dem och å andra sidan elever som inte är födda i den typen av hem. Mot detta värjer vi oss, och något sådant tänker vi inte medverka till. Däremot skall vi släppa fram en förändring och förnyelse av verksamheten i skolan som leds av lärarna och som tar sig uttryck i en skolpedagogisk valfrihet.
Herr talman! Göran Persson talar om ”marknaden”. Jag ser framför mig en skolgrabb som gråter sig till sömns på kvällarna därför att han starkt vantrivs i sin skola. Han och hans föräldrar har uppfattningen att det skulle gå bättre för honom i någon annan skola, men systemet förvägrar honom rätten att välja en annan skola. Jag tycker att detta är cyniskt, och det strider helt mot vad modern socialdemokrati hävdar i andra sammanhang, nämligen att den offentliga verksamheten skall bli mer konsumenttillvänd, mer lyhörd för enskilda människors önskemål. Men just på detta område är det tvärstopp. Den här killen som gråter sig till sömns på kvällarna får beskedet av Göran Persson: Du skall gå där du går, för det har vi bestämt, och det är bäst enligt vår skolideologi.
Herr talman! Låt oss ändå, Lars Leijonborg, försöka hålla debatten på en något så när anständig nivå. I ett sådant fall som här togs som exempel skall det naturligtvis finnas möjligheter för eleven och hans föräldrar att välja en annan skola. Det är klart uttryckt i propositionen, och det har också klart uttryckts i de resonemang som vi fört. Den typen av stark vantrivsel och socialt tillkortakommande är självfallet tillräcklig grund för att man skall få byta skola. Så hårt och så inskränkt kan inte ens en person av Lars Leijonborgs snitt tro att den värsta skolbyråkrat skulle resonera. Se saken principiellt i ett större perspektiv! Är inte Lars Leijonborg som socialliberal rädd för den typ av segregationstendenser som under senare tid släppts fram, exempelvis i det franska skolsystemet? Bekymrar detta inte Lars Leijonborg?
Herr talman Det var i och för sig positivt att skolministern gjorde detta uttalande. Det är då en fördel att kunna påvisa att skolministern i Sveriges riksdag sagt att den som känner stark vantrivsel bör kunna få flytta till en annan skola. Men när han antyder att det var ett debattknep av mig att an föra detta exempel, eller att detta fall skulle vara unikt, är han fel ute. Detta är skolvardag i Sverige 1990. Elever, som starkt vantrivs och vill gå någon annanstans, vägras att göra detta av skolmyndigheterna. Visst är det så. Problemet är att de som kan hänvisa till riksdagsprotokollen redan klarar sig; de har redan möjligheter att via kontakter få gå någon annanstans. Men de som verkligen skulle bli vinnarna i ett sådant här system är de som har svårigheter att hävda sin åsikt. Det här skulle vara en jämlikhetsform: Äntligen skulle de grupper som inte har haft den här rätten få samma chans som andra alltid har haft.
Herr talman! Just den här typen av exempel som vi nu diskuterar är vad man vanligen hänvisar till när det gäller att byta skola. Jag tycker att Lars Leijonborg grovt underskattar föräldrarna, som ni ju annars anser skall ha rätten att välja skola för sina barn, när han hävdar att dessa föräldrar inte skulle kunna bli tillräckligt informerade. Jag tycker också att Lars Leijonborg grovt underskattar alla professionella människor som finns inom skolans värld, både inom den pedagogiska ledningen och inom elevvårdsarbetet, vilka också bör ha detta för sina ögon. Vi bör alltså kunna vara överens om att det vid den typen av fall inte finns någonting i skolförordningen och i riksdagsuttalanden som hindrar någon från att utnyttja rättigheten att byta skolenhet. Så är det självfallet. Och det är inte detta som debatten gäller, Lars Leijonborg. Hade det varit detta som debatten handlar om, hade Lars Leijonborg kunnat få svar på sin fråga genom att läsa den proposition som han började med att citera. Där finns detta resonemang mycket utförligt refererat.
Herr talman! Det är riktigt att det i propositionen även talas om att elever som t.ex. mobbas skall kunna byta skola. Frågan är vem som skall avgöra hur allvarlig situationen är. Jag hävdar att det gör eleverna och föräldrarna bäst. Jag vill citera ytterligare några rader ur Dagens Nyheter, som den journalist har skrivit som jag tidigare citerade. ”Det betyder att föräldrar får acceptera den skola som ligger närmast rent geografiskt. Vare sig den är inriktad på musik eller på något språk eller ingen speciell profil alls. —- Ja, men föräldrarna kan vara med och påverka skolans inriktning, säger Göran Persson.” Om en elev bor i närheten av Adolf Fredriks musikskolor i Stockholm, skall han alltså börja studera där. Men om han är tondöv och totalt ointresserad av musik, är Göran Perssons besked till denne elev och hans föräldrar då följande: Var med på föräldramöten, engagera er i skolkonferensen och ändra skolans inriktning? Det är ju befängt.
Herr talman! Jag vill till sist säga följande om Lars Leijonborgs senaste inlägg. Jag kanske kan avstå från att bemöta det som han sade om tondövhet och Adolf Fredriks skolor som exempel på just den frågeställning som vi nu diskuterar. Jag tycker att det är rätt meningslöst att föra debatten på den nivån. Däremot är det bra att Lars Leijonborg nu inser att den tolkning av propositionen som jag gjorde när det gäller elever med stark vantrivsel var riktig. Det hedrar Lars Leijonborg att han faktiskt erkänner att det var ett misstag att dra in den saken i debatten och använda den som ett slagträ i just detta meningsutbyte.
Herr talman! Det var inte ett misstag. Jag hävdar nämligen att i Göran Perssons system kommer elever med stark vantrivsel ibland att få beskedet att de skall anpassa sig till den skola där de går. Jag menar att det är cyniskt. Eleverna och deras föräldrar är bättre skickade att avgöra detta. Den andra diskussionen som jag tog upp är utomordentligt viktig, eftersom den gäller sambandet mellan profilering och valfrihet. Tidigare har alla ansett det vara en självklarhet att dessa saker är kopplade till varandra. Det stod också i propositionen från 1988 att om man ökar möjligheterna till profilering måste det också finnas valfrihet. Om den närmaste skolan väljer en profil som eleven tycker illa om, måste ju eleven rimligen ha rätt att välja någon annan skola. Göran Persson däremot, förnekar detta samband. Han hävdade på skolriksdagen att det inte föreligger något sådant samband. Det finner jag minst sagt märkligt.

Herr talman! Mot bakgrund av rapporter om att antalet ungdomar och äldre som söker till de gymnasiala vårdlinjerna sjunker har Margitta Edgren frågat mig vad jag ämnar göra för att öka utbildningens attraktivitet. Oklarheter när det gäller den kompetens som eleverna i försöksverksamheten med treårig omvårdnadslinje får vid utträdet på arbetsmarknaden har föranlett Isa Halvarsson att fråga mig om jag är beredd att medverka till att den treåriga linjen leder till samma kompetens som den tvååriga. I den mån de båda frågorna avser utbildningens innehåll faller de inom mitt ansvarsområde. Jag kommer att besvara frågorna i ett sammanhang, eftersom de ur min synpunkt tangerar samma problemområde fast med olika infallsvinklar. När det gäller rekryteringssituationen anser jag självfallet att det är allvarligt om ungdomars intresse för vårdarbete är vikande. Den viktiga aspekten i detta sammanhang och för mig som skolminister och ansvarig för ungdomarnas utbildning är att i detta fall vårdutbildningarna är av hög kvalitet och relevanta, ur både ungdomarnas och avnämarnas synpunkt. Just nu pågår som bekant inom utbildningsdepartementet ett intensivt be redningsarbete för en ny gymnasieskola. Det bygger på resultatet av det gångna decenniets reformförslag angående gymnasieskolan, den omfattande försöksoch utvecklingsverksamheten som följde därav och en bred remissbehandling av strukturförslagen. Inom försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade studievägar har omvårdnadslinjen fått stor omfattning. Studievägen omfattar studieinnehållet från både den tvååriga vårdlinjens gren för hälsooch sjukvård och den sociala servicelinjen. Yrkesinnehållet har således breddats och därmed också den kompetens som eleverna erhåller på studievägen. De erfarenheter vi hittills har fått tyder på att omvårdnadslinjen generellt sett har fått ett positivt mottagande. Detta utesluter inte att försöksverksamheten kontinuerligt prövas och omprövas. Det problem som Isa Halvarssons fråga gäller och som också lett till protester från eleverna är att försöksverksamheten med omvårdnadslinjen, gren för omvårdnad enligt utbildningsmålen, inte ger underlag för arbete inom samma breda arbetsmarknadsområde som dess tvååriga motsvarighet, grenen för hälsooch sjukvård. Det bör påpekas att kursplanemomenten i fråga har i stort sett samma omfattning på både den treåriga och den tvååriga studievägen. Detta är både en kursplanefråga och en avtalsfråga, och på mig ankommer det att svara för den del av frågan som avser kursplanen. Regeringen har bemyndigat skolöverstyrelsen att utforma kursplanerna för försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade studievägar. Jag har inhämtat att SÖ har uppmärksammat den del av problemet som berörs av formuleringen av yrkesmålen i kursplanen för försöksverksamheten och att man avser att med det snaraste ändra dem så att de bättre motsvarar den tvååriga vårdlinjens gren för hälsooch sjukvård. Jag har också under hand erfarit att arbetsgivarna är beredda att medverka till att det i avtalet klart framgår att eleverna från försöksverksamheten med den treåriga omvårdnadslinjens gren för omvårdnad ges tillträde till samma arbetsuppgifter inom berörda avtalsområden som eleverna från den tvååriga vårdlinjens gren för hälsooch sjukvård.
Herr talman! Tack för svaret, Göran Persson. Men jag tycker nog inte att ministerns svar gav mig svar på den fråga som jag ställde. Jag utgick från att vi båda var lika oroade och att det kanske skulle finnas några möjligheter för ministern att göra insatser för att öka utbildningarnas attraktivitet. Från början tog jag uppgifterna från en tidningsartikel. Den gällde Malmöhus län, där det var riktigt besvärligt. Sedan bad jag riksdagens utredningstjänst att plocka fram uppgifter om hur det ser ut från SÖ:s håll. Då visade det sig att landet som helhet har minus 8 20 när det gäller sökande till hösten men att förhållandena är olika på olika linjer. Men man kan inte generellt säga att de treåriga linjerna har fått ett mer positivt mottagande än de tvååriga. Jag vill därför veta varifrån Göran Persson har fått sina uppgifter om att dessa linjer har fått ett positivt mottagande. Till den treåriga omvårdnadslinjen har 2 200 sökt till över 3 000 platser. Min kollega från Värmland kommer att ta upp de saker som vi tror ligger bakom att det ser ut som det gör, nämligen att det finns otydligheter beträf fande vilken kompetens som de olika linjerna ger. Man får inte heller glömma att ungdomar är enormt trendkänsliga. Det sprider sig som en löpeld över grundskolorna om det visar sig att eleverna känner sig lurade. Vad Göran Persson skulle kunna göra är att ändra i läroplanerna utifrån de förändrade krav som kommer att gälla t.ex. undersköterskor och att se till att det ges mer beredskap i läroplanerna med tanke på att detta är ett psykologiskt mycket svårt jobb. Det gäller ju unga människor som måste ha stöd i sitt arbete. Man kanske också behöver erkänna att detta yrke inte är som andra yrken. Kanske kan man ge ungdomarna en prövotid, t.ex. på ett sådant sätt att den första terminen är en prövotermin som sedan inte är bortkastad. Är Göran Persson villig att diskutera sådana saker som t.ex. en prövotid och individuella studiegångar samt att se över handledarsituationen, som jag tror är en annan svårighet när det gäller ungdomars vilja att söka till dessa utbildningar?
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att jag har fått ett positivt svar på min fråga. Det är nämligen mycket bra om man inom försöksverksamheten kan gå dessa elever till mötes. Försöksverksamhet innebär alltid påfrestningar och hårt arbete för alla inblandade. Men jag tror att jag aldrig mött så många bittra och uppgivna elever som jag gjort när det gäller den här försöksverksamheten. Elever har känt sig lurade och manipulerade av Myndighetssverige. Det är alldeles utmärkt om skolöverstyrelsen vill hjälpa till — och ta sitt förnuft till fånga, får man väl säga. Tidigare har SÖ behandlat dessa elever med ett slags översitteri. Jag har fått beskrivet för mig hur skolöverstyrelsen har svarat när eleverna har skrivit och klagat. Man har sagt: Klaga och skriv ni bara, vi har många papperskorgar på skolöverstyrelsen att slänga era papper i! Det är klart att sådant resulterar i enorm bitterhet. Om man verkligen kan få en förändring till stånd är det en stor seger för dessa elever. Jag tror också det är en stor seger för demokratisk utveckling.
Herr talman! Till Isa Halvarsson vill jag säga att jag tycker att hon gör rätt tolkning av svaret. De oklarheter och otydligheter som hon tar uppi sin fråga och som faktiskt har upprört många, särskilt i Värmland, tror vi — med de underhandsbesked som vi har fått den senaste veckan från både SÖ och arbetsgivaren, som ju avtalsmässigt har en del saker att bestyra när det gäller krav på dem som skall få anställning — nu är undanröjda. Det är i så fall ett fall framåt, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag utgår från att den typ av referat som här gavs av de svar som eleverna har fått från skolöverstyrelsen är felaktiga och saknar grund. Skulle något sådant ha sagts från statlig myndighet betraktar jag det som oerhört allvarligt. Så möter man inte medborgare som har rätt att kräva service och tillmötesgående. Tvärtom gäller här förvaltningslagens utgångspunkt om öppenhet och service. Det vore förvånande om den typen av besked hade lämnats av SÖ. I så fall är jag tacksam om detta förs fram direkt till SÖ:s ledning. Det kan inte vara obekant för Margitta Edgren att vi just nu står mitt uppe i en omfattande översyn av gymnasieskolan och att denna översyn inkluderar vårdutbildningarna. I vilken omfattning vi kan gå Margitta Edgren till mötes när det gäller de uppslag som hon hade i sitt inlägg kan jag inte uttala mig om. Beredningen av ärendet pågår för tillfället. Däremot är också Margitta Edgren tillgodosedd i den meningen att de oklarheter och otydligheter som funnits i verksamheten nu tycks vara undanröjda.
Herr talman! Jag är glad att vi tycks ha en samsyn när det gäller krav på dem som går ut gymnasieskolans vårdlinje, tvåeller treårig: kraven på dem har ökat. Människor är sjukare än de har varit tidigare, och de är äldre. Den tekniska utvecklingen och den kulturella mångfald som vi har i vårt land måste motsvaras av genomgripande förändringar i läroplaner och utbildningsplaner med mer humanistiska ämnen och beteendevetenskap. Man får aldrig glömma bort att utbildning måste ge mer beredskap för det som är faktiskt svårt, att gå nära död och sorg. Det gäller unga människor. Då måste man välja bort allt det gamla som vi hade med i vårdutbildningarna, som att ha mallar för hur stor skurtrasan skall vara, och verkligen lyfta fram det som ger beredskap för att jobba och vilja stanna kvar.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över statsrådets replik. Jag kommer att skicka över svaret till de elever som jag har talat med. Jag tror att de kommer att känna att de har fått någon form av upprättelse. Tack!

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund och Birgitta Rydle har båda ställt frågor om det relativa betygssystemet. Jag besvarar dem här i ett sammanhang. Bakom frågorna ligger att man funnit brister i rättstavning hos studerande på grundskollärarlinjen. Tanken har förts fram att skärpa kravet på betyg i svenska från tre till fyra för att man skall bli antagen till utbildningen. Frågeställarna hänvisar till ett tidningscitat, enligt vilket jag sagt att en trea bör räcka och att det skulle vara ”kraven på betyget som det är fel på”. Ann-Cathrine Haglund vill nu veta hur jag preciserar betyget tre i ett relativt betygssystem, och Birgitta Rydle vill veta om jag är beredd att överge det relativa betygssystemet. Som svar till Birgitta Rydle vill jag påminna om att jag i slutet av förra året tillkallade en expertgrupp för att ge underlag för en parlamentarisk beredning av betygsfrågan. Jag vill inte föregripa det arbetet. När det gäller Ann-Cathrine Haglunds fråga vill jag erinra om att i gymnasieskolan preciseras kravet för t.ex. en trea utifrån vad samtliga elever i landet i ämnet svenska med samma kursplan under ett och samma år preste rat i många olika färdigheter och moment vid sidan av rättstavning. Det är alltså lärarnas allsidiga utvärdering av kunskaper och färdigheter i relation till uppställda ämnesmål som är underlaget för betygssättning. Centrala prov skall bidra till en så rättvis och välgrundad betygsättning som möjligt.
Herr talman! I Birgitta Rydles frånvaro tackar jag också å hennes vägnar för svaret, som inte var särskilt klargörande. Skolministern sade enligt Expressen att en trea från gymnasieskolan räcker för en lärarkandidat. Om en gymnasieelev med betyget tre inte klarar stavningsprovet har man inte satt betyget rätt. Då är det kraven för att få det betyget som det är fel på, sade skolministern. Detta måste betyda att skolministern anser att det finns uttalade krav för betyget tre, eftersom det är kraven för betyget tre som det är fel på. Jag vill då fråga hur skolministern preciserar kraven. Vad skall man kunna för en trea i svenska i ett relativt betygssystem? Är inte skolministern i sitt uttalande egentligen på väg att överge det relativa betygssystemet? Jag anser att betyget skall ange vilka kunskaper och färdigheter som en elev har, vare sig det är fråga om grundskolan eller gymnasieskolan. Dagens betygssystem innebär att eleverna jämförs med varandra. Det relativa betygssystemet har ingenting med kunskapsoch färdighetsnivån att göra. Vilka krav skall man ställa för betyget tre i ett relativt betygssystem? Vilka krav skall man ställa för betyget två eller fyra? När jag läste skolministerns uttalande i Expressen tolkade jag det som en glädjande omsvängning i betygsfrågan, mot ett betygssystem som anger kunskaper och färdigheter. Exemplet med lärare som inte kan stava visar att det är nödvändigt. Men svaret i dag gör mig besviken. Jag vill fråga skolministern: Hur skall man med dagens betygssystem kunna garantera att eleverna har en viss nivå på sin kunskaper? Att man släpps in på en lärarutbildning med betyget tre utan att kunna stava visar ändå hur orimligt det nuvarande betygssystemet är. Betyget tre innebär tydligen att man kan släppas ut från gymnasieskolan utan att kunna stava, alltså med rena kunskapsluckor. Är detta rimligt?
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund upprepar sin fråga om vilka krav man skall ställa för betyget tre i det relativa betygssystemet. Den frågan har jag svarat på skriftligt och läst upp här i talarstolen nyss, så den lämnar vi åt sidan. Ann-Cathrine Haglund vet naturligtvis om att jag har tillsatt en arbetsgrupp som skall titta på betygssystemet i grundskolan och gymnasieskolan. Låt mig göra klart att jag inför det arbetet inte gett arbetsgruppen några bindningar. Gruppen är fri att pröva nuvarande betygssystem och, om den hittar andra bättre, föreslå dem. Det vida uppdraget är också väl förankrat i riksdagens utbildningsutskott, som enade sig om en skrivning i höstas mot bakgrund av några motioner på området. Jag tror att det är bra att vi ger arbetsgruppen den arbetsro som den behöver för att gå igenom det omfattande materialet. Fru Haglund och jag har haft ett synsätt gemensamt under de senaste tio åren. Vi har i alldeles för stor utsträckning gjort betygsfrågan till en partipolitisk fråga. Vi har intecknat vissa saker som mer radikala än andra och vissa saker som uttryck för ett mera konservativt synsätt än andra. Jag tror att det är dumt att ge betygsfrågan en ställning och ett innehåll som den inte bör ha i den skolpolitiska debatten. Därför tänker jag inte nu medverka till att höja det ena systemet över det andra, utan jag hänvisar, precis som i mitt svar, till den expertgrupp som just har tillsatts. Den bör få arbetsro — det ligger i både Ann-Cathrine Haglunds och mitt intresse.
Herr talman! Jag tror inte att föräldrarna till eleverna i skolan är intresserade av om detta är en politisk fråga eller ej, utan de är intresserade av om de lärare deras barn har kan stava — det är en mycket viktig fråga. Jag är mycket väl medveten om att det har tillsatts en arbetsgrupp. Dock vill jag tala om för skolministern att utskottet inte var enigt utan att det fanns en reservation för ett annat betygssystem, som anger elevernas kunskaper och färdigheter — ett system som en stor föräldraopinion, bl.a. inom Hem och skola, har uttalat sig för. Skolministern har ändå inte sagt emot detta citat från tidningen Expressen, enligt vilket han anser att det är kraven som det är fel på. Vilka krav skall då ställas för betyget tre eller på en blivande lärare, när lärarkandidaten har gått ut gymnasieskolan? Vilka krav skall ställas i ämnet svenska?
Herr talman! Låt mig först göra klart att vi är överens på en punkt, nämligen att vi båda har anledning att vara oroliga om det förhållande som refererades från lärarhögskolan i Karlstad är allmängiltigt. Det är i så fall en brist som det finns all anledning att se mycket allvarligt på. Bengt Göransson har tidigare här i dag svarat på en fråga som rör just det förhållandet, så därför skall jag inte gå närmare in på det. Återigen vill jag säga till Ann-Cathrine Haglund att vi kan vänta med sakdiskussionen tills den expertgrupp som just har tillsatts har fått göra sitt arbete i lugn och ro. Jag kan säga så mycket som att jag personligen är mycket intresserad av att lyssna till och ta intryck av Hem och skola-rörelsens argumentation. Den har många kloka synpunkter, bl.a. i betygsfrågan, som det finns anledning att överväga noga. Om de synpunkterna kommer att finnas med i expertgruppens rapport så småningom återstår att se. Expertgruppen skall sedan ersättas med en parlamentarisk beredning av något slag, som fru Haglund känner till, och då får vi chans att återigen ventilera argumenten. Jag lovar att jag skall försöka undvika att använda för mycket av de gamla argumenten.

Herr talman! Det är bra att vi båda är oroliga över situationen — det är i alla fall en grund för att gå vidare. Bengt Göransson var inte särskilt klargörande i dag i fråga om vad han avser att göra för att blivande lärare i svenska skall kunna stava bättre. Ja, det har tillsatts en arbetsgrupp, men dess arbete tar tid.
Fler och fler fall av orimligheter rapporteras från bostadsmarknaden. Det gäller fall, då äldre och handikappade har sålt sin bostadsrätt för att kunna flytta till en mera handikappvänlig lägenhet av samma slag. Det är fråga om människor som bor i obekväma hus utan hiss och som tvingas flytta ner till bottenplanet.
Det finns egentligen inte någon fråga som har utretts så mycket i detta land som just betygsfrågan, och det finns underlag för att ta ställning redan nu. Hur skall vi göra under den tid som expertgruppen arbetar och under den tid det tar för en parlamentarisk beredning att komma med sitt förslag?
Vi har nu också erfarit att gamla människor tvingas be om socialbidrag för att klara av att betala realisationsvinsten på sin bostadsrättslägenhet. Oavsett vilket system vi får i framtiden när det gäller reavinstbeskattning, måste det systemet i sig innehålla en regel som ger myndigheter möjligheter att fatta förnuftiga beslut.
Vilka krav skall vi ställa på betyget tre i svenska för att blivande lärare, som börjar sin lärarutbildning t.ex. i höst, skall kunna stava ordentligt och ha de kunskaper som krävs för att de skall fungera som bra svensklärare i skolan, så att föräldrar med trygghet kan skicka sina barn till den svenskundervisningen? Hur skall vi göra nu, skolministern?
Min fråga till finansministern är således: Är regeringen beredd att i samband med den kommande skattereformen föreslå förändringar som undanröjer nuvarande orimliga konsekvenser av reglerna för reavinstbeskattningen vid försäljning av bostadsrättslägenheter?

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om regeringen är beredd att i samband med den kommande skattereformen föreslå förändringar som undanröjer nuvarande orimliga konsekvenser av reglerna för reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsrätter. De nuvarande skillnaderna i vinstbeskattningen av fastigheter och bostadsrätter har med rätta utsatts för stark kritik. I den skattereform som regeringen nu lägger fram föreslås enhetliga beskattningsregler även på detta område. Den möjlighet till uppskov med reavinstbeskattningen som i dag finns för fastigheterna slopas därmed. I stället införs — för såväl fastigheter som bostadsrätter — särskilda schablonregler som begränsar skatteuttaget vid bostadsbyten. Förslaget innebär enligt min uppfattning ett rimligt hänsynstagande till förhållanden av det slag som Görel Thurdin nämner i frågan.
Herr talman! Eftersom det är första gången som jag träffar statsrådet Erik Åsbrink här i kammaren i en debatt — vi har tidigare träffats i utredningssammanhang -— vill jag hälsa honom välkommen hit till olika skattedebatter. Vi lär få åtskilliga tillfällen till debatt framöver, såvitt jag förstår av den digra lunta som har presenterats oss i dag. Jag vill tacka för svaret. Det är inte riktigt ett svar på min fråga, därför att jag efterlyser möjligheter i skattelagstiftningen till lindrigare beskattning för den som av vissa skäl tvingas att flytta — t.ex. inom samma fastighet, på grund av att man blivit handikappad och det saknas hiss — och måste söka socialbidrag. Det är rättmätigt att ändra dessa regler. I bl.a. förslaget till skattereform ingår regler som är avsedda att dämpa just ekonomisk-sociala effekter av skattereformen. Det är därför som jag har ställt frågan till statsrådet Åsbrink och inte till någon annan. Hur ser statsrådet Åsbrink på det här? Är det rimligt att t.ex. en gammal människa måste söka socialbidrag för att betala en reavinst?
Herr talman! Jag får först tacka för de vänliga välkomstorden. När det gäller reavinstbeskattningen vill jag uppehålla-mig något vid det principiella synsätt som ligger till grund för förslaget. Grundläggande i skattereformen är att alla inkomster, arbetsoch kapitalinkomster, skall beskattas lika. Principen för värdetillväxt i fastigheter eller på annat sätt är att den inte beskattas under den tid den uppstår, så länge den är orealiserad. Vi anser, som man gör i alla andra länder, att det är lämpligt att beskatta värdet först i det ögonblick tillgången realiseras. Man skall ha klart för sig att redan detta innebär en viss favör. En uppskjuten beskattning innebär lägre effektiv beskattning. Om man då skall göra ytterligare avsteg från den likformiga beskattningen och säga att skatt inte tas ut om tillgången ersätts med en annan tillgång, innebär det att beskattningen på detta område blir i det närmaste illusorisk. Det visar också erfarenheterna från de nuvarande uppskovsreglerna för villafastigheter. Jag kan säga att vi har varit beredda att gå så här långt i avsteg från en likvärdig beskattning. Däremot har vi infört en takregel, lika för villor och bostadsrätter, som innebär att man aldrig behöver betala mer än 9 96 av försäljningspriset i reavinstskatt för bostäder. Därmed har de krav som kan ställas tillgodosetts på ett rimligt sätt. När det gäller de mera sociala inslagen i bostadspolitiken vet Görel Thurdin naturligtvis att det görs mycket omfattande sådana insatser i en rad olika avseenden, och det föreslås också en ytterligare utbyggnad i samband med skattereformen, bl.a. genom en förstärkning av bostadsbidragssystemet. Det är en bättre metod att tillgodose sociala aspekter inom bostadspolitiken än genom lättnader i reavinstbeskattningen, där huvuddelen av lättnaderna skulle tillfalla människor som har det ganska gott ställt och inte är i behov av sådana lättnader.
Herr talman! Jag håller i och för sig med om att det förslag som föreligger innebär en påtaglig förändring i fråga om likformig beskattning mellan olika boendeformer. Även denna takregel gör att det i normala fall borde fungera ganska bra. Jag tycker också att det är riktigt att skjuta upp beskattningen av värdehöjningen till försäljningstillfället. Det är då man har likvida medel att betala med. Annars fördyrar man boendet under tiden man bor. Då kanske människor tvingas att flytta oftare än de tänkt sig. Det finns sådana exempel i andra länder. Jag är ute efter de fall där människor tvingats att flytta av sociala skäl. Om de har låg lön eller låg pension kan de klara sitt boende med hjälp av bostadsbidrag så länge de kan bo kvar i sin bostad. Men om de tvingas att flytta kommer det att uppstå orimligheter. Vi vet på vilken nivå priserna ligger i dag. Därför frågar jag: Anser Erik Åsbrink att man skall lösa de problemen på annat sätt?
Herr talman! Jag ser stora praktiska svårigheter i att ge sig in i undantagsbestämmelser av den typen att just de som flyttar inom en och samma fastighet, de som byter en bostadslägenhet mot en annan, skulle få uppskov eller någon speciell skattelättnad. Det kan naturligtvis på goda grunder ifrågasättas varför just det fallet skulle vara mer ömmande än fallet med en människa som flyttar från en fastighet till en annan. Det kan finnas lika starka sociala skäl i det senare fallet som i det förra. Jag tror därför att vi av praktiska, administrativa skäl-inte skall ge oss in i den typen av svåra gränsdragningsfall. ; Jag menar att vi nu skall genomföra det system som föreslagits, vilket innebär enhetliga och enkla regler samt emreffektiv beskattning av den här typen av förmögenhetsökningar, som det ändå är fråga om. Samtidigt skall systemet innehålla ett skydd mot alltför högt skatteuttag genom den takregel som vi har infört. Detta ser jag som en stor förbättring jämfört med dagens system. Jag menar alltjämt att vi liksom hittills skall klara de sociala konsekvenserna av bostadspolitiken på annat sätt, genom bostadsbidrag och andra anordningar.
Herr talman! Så till vida anser jag att jag har fått svar på min fråga som statsrådet Åsbrink anser att man skall klara detta problem på annat sätt. Jag får naturligtvis rikta denna fråga vidare, till ett statsråd som har hand om de sociala områdena. Jag tycker ändå att man måste beakta att vi inte kan ha en lagstiftning som inte medger förnuftiga beslut. Jag menar inte att detta bara gäller dem som flyttar inom samma fastighet. Det är bara där orimligheten ter sig mycket tydlig. Jag menar att människor på något sätt måste ges möjlighet att anpassa sig till sina egna handikapp på ett ekonomiskt vettigt sätt. Jag tycker inte att det är rätt att de skall pressas till socialbidrag. I det kostnadsläge som råder i dag tvingas människor låna pengar för att betala reavinstskatten. Det kanske man inte har råd med om man har låg pension och ingen ATP.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 24 behandlar använt kärnbränsle, m.m. Centern har till betänkandet fogat sex reservationer. Centern tillstyrker regeringens förslag att samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor, KASAM, skall avskaffas och att ett vetenskapligt råd för dessa frågor skall inrättas. Vi menar emellertid att det föreslagna rådet inte skall knytas till kärnbränslenämnden. Det finns ett stort behov av fristående organ som med integritet kan analysera och värdera kärnkraftsfrågorna, och vi menar därför att rådet bör ges en mycket självständig ställning med en egen budget. Rådet bör instrueras att löpande informera riksdagen, regeringen och allmänheten om kunskapsläget inom kärnkraftsavfallsområdet. Vidare bör rådet verka för att det vid universitet och högskolor byggs upp en obunden kompetens på detta område. När det gäller slutförvaring av använt kärnbränsle menar vi i centern att nuvarande forskningsoch utvecklingsverksamhet i alltför hög grad är inriktad på förvaring enligt KBS-3-metoden, dvs. förvaring i berg. Vi ifrågasätter starkt om denna metod uppfyller de krav som måste ställas på en slutförvaring för att den skall anses helt säker. Frågan om slutförvaringen bör prövas grundligt och förutsättningslöst. Det är mycket viktigt att alternativa metoder till förvaring av kärnavfallet utarbetas och analyseras. Dessa metoder bör göra det möjligt att förvara bränslet åtkomligt och i kontrollerbara former. När det gäller val av slutförvaringsplats menar vi att det är rimligt att man inte fattar beslut om detta förrän man har en förvaringsmetod som är allmänt accepterad. Centern menar vidare att det svenska kärnbränslet i sin helhet skall stå under svensk kontroll, och detta borde även gälla de 57 ton bränsle som har levererats till Cogéma. I stället för att som man nu har gjort byta detta bränsle mot MOX-bränsle, borde regeringen, med beaktande av tidigare ingångna avtal om upparbetning, ha utarbetat ett förslag till övergångsbestämmelser och en plan för återtagande av använt kärnbränsle som har skeppats ut men inte har upparbetats. Därigenom skulle det ha säkerställts att Sverige inte blir en förvaringsplats för andra länders radioaktiva avfall. Bränsleutbytet borde således enligt vår mening inte ha medgivits, och det icke upparbetade bränslet borde ha tagits hem till Sverige. Enligt centerns uppfattning bör det därför göras en samlad, grundlig redovisning av vad som pågår och planeras när det gäller svenskt använt kärnbränsle — i Sverige och utomlands. Denna redovisning bör sålunda omfatta även det använda kärnbränslet, exempelvis de 140 ton som ägs av OKG AB och som förvaras i Sellafield. En utgångspunkt för granskningen bör vara att klargöra vart det plutonium som framkommer vid upparbetning av svenskt kärnbränsle tar vägen. Det är regeringens ansvar att en sådan granskning kommer till stånd. De utredningar som har företagits om importen av använt kärnbränsle visar enligt centern att det saknas en fullständig kontroll över importen och exporten av det radioaktiva materialet. Mot denna bakgrund bör det uppdras åt ansvariga myndigheter att vidta de åtgärder som är erforderliga för att en fullständig kontroll av import och export av klyvbart radioaktivt avfall skall uppnås. Vi har även en reservation som rör verksamhet på Ranstad Mineral AB. Det är enligt vår mening mycket osäkert om Ranstad Mineral AB har tillstånd att hantera utländskt avfall. Det bör göras en förnyad granskning av verksamheten med återvinning av uran vid Ranstad Mineral, och verksamhetens miljömässiga konsekvenser bör i detta sammanhang särskilt belysas. Regeringen bör föranstalta om en sådan granskning och verka för att resultatet kommer till allmänhetens kännedom. En öppenhet är alltså i detta sammanhang mycket viktig. Vi konstaterar när det gäller finansieringen av de framtida utgifterna för använt kärnbränsle att den aktuella avgiften har varit oförändrad sedan 1984. Utan att hävda att konsumentprisindex är den bästa mätaren i dessa sammanhang konstaterar vi att konsumentprisindex under samma tid har ökat med 40 20. Mot denna bakgrund är det mycket osäkert om nuvarande avgiftsnivå är tillräckligt hög för att verkligen bestrida de kommande kostnaderna för slutförvaring, avveckling, osv. Det här har gjort att kärnbränslenämnden ett flertal gånger under denna tid har föreslagit ytterligare höjningar av avgiften, men då har regeringen avslagit det. Jag tror att det är mycket angeläget att vi får en förnyad prövning i denna fråga.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer där centerrepresentanterna är med.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer där vpk finns med. Sedan vill jag göra den bedömningen att ett år efter år återkommande betänkande om problem med hanteringen av det använda kärnbränslet är ett tecken gott nog på att kärnkraftens avfallsproblem inte på långt när är lösta. Jag vill därför börja med att understryka detta: Det finns i dag, enligt vår mening i vpk, ingen acceptabel, helt säker metod att ta hand om kärnkraftens avfall. Det finns i dag ingen fullt ut fungerande kontroll internationellt sett över vart avfall från kärnteknisk verksamhet tar vägen. Det finns t.ex inga vattentäta skott mellan den fredliga användningen av kärnkraften och den militära. Svenskt kärntekniskt avfall har med stor sannolikhet gått in i amerikansk vapentillverkning. Det finns mängder av klyvbart materiel som har kommit på avvägar trots de internationella kontrollsystemen. Det finns i dag inga helt tillförlitliga beräkningar av kostnaderna för det framtida omhändertagandet av kärnkraftens avfall. Det är inte särskilt djärvt att anta att kostnaderna kommer att ligga långt över i dag aktuella kalkyler. Ivar Franzén har då också visat att vi inte tar hänsyn till den prisutveckling som sker i Sverige, utan beräkningar av de här kostnaderna och avgifterna för att täcka kostnaderna för det framtida omhändertagandet släpar efter. Vår slutsats av detta är att kärnkraftselen därför måste belastas med ytterligare kostnader så att man säkert har de medel som kommer att behövas för den framtida avfallshanteringen.

Resonemanget går alltmer i riktning mot att det kanske inte är helt lyckat med s.k slutförvaring. Vi skall givetvis inte till kommande generationer lämna över risker som vi själva inte är beredda att ta i dag. Det innebär att det skall finnas säker förvaring och förslutning av det klyvbara materielet och avfallet. Men det är lika viktigt att inte frånta kommande generationer deras ansvar. Det skall inte vara omöjligt för kommande generationer att själva ta ansvar för hanteringen mot bakgrund av den kunskap, de erfarenheter och värderingar som de har vid det aktuella tillfället. Det finns också sedan länge stor tveksamhet bland i första hand kärnkraftsmotståndare, om hur fristående forskningen kring avfallshanteringen har varit och är. Vi anser att det behövs markeringar till förmån för utveckling av obunden kunskap och för att luckra upp de band som finns mellan kärnkraftsindustri, kärnkraftsetablissemang och kunskapsutveckling på detta område. Det finns två reservationer om detta. Skillnaderna i uppfattning mellan å ena sidan vpk och miljöpartiet och å andra sidan centern är inte särskilt stora. Det vi i vpk och miljöpartiet vill understryka är att man måste ta till vara det förtjänstfulla arbete som KASAM har gjort när det gäller de etiska och existentiella frågeställningarna i kunskapsutvecklingen kring kärnbränslehanteringen. Vi har i tidigare debatter krävt förbud mot deponering av avfall i Forsmarkslagret. Detta lager borde aldrig ha kommit till stånd, och det hade inte gjort det om man hade lyssnat till den välgrundade expertkritik som har riktats mot projektet. Sett mot bakgrunden av hotet mot haven och i synnerhet mot den redan hårt nedsmutsade och belastade Östersjön är det nästan ofattbart att man har lämnat tillstånd för en anläggning som i framtiden kan leda till en radiologisk katastrof i Östersjön. Vi anser att det därför är ett oavvisligt krav att inget nytt avfall deponeras i Forsmark. Herr talman! Med detta vill jag återigen yrka bifall till de reservationer där vpk finns med.

Herr talman! Den här debatten är typisk för den ”snuttifiering” som präglar det mesta av riksdagsarbetet. I dag skall vi tala om kärnkraftsavfallet. En annan dag skall vi tala om reaktorernas risker, och en tredje dag skall vi tala om behovet av kärnkraft. Den här ”snuttifieringen” gör att besluten fattas utan den helhetssyn som vore önskvärd. Kärnenergin är ju ett stort tekniskt och ekonomiskt system med två huvudformer— atombomber och kärnreaktorer. Dessa två huvudformer hänger samman på många sätt. För det första hämtas uranet från samma gruvor och extraheras i samma process. För det andra anrikas uranet i samma anrikningsanläggningar vare sig det skall användas till bomber eller reaktorer. För det tredje produceras det i världens kraftreaktorer plutonium, som kan användas till atombomber och som också ibland, de facto, används just till detta. För det fjärde kommer, med den svenska slutförvaringsmetoden, det använda kärnbränslet att slutförvaras i befintligt skick med allt sitt uran, med sina transuraner och allt sitt plutonium, dvs. våra slutförvar kan mycket väl bli framtidens plutoniumgruvor. Detta är bara en aspekt på den s.k. kärnbränslecykeln. Redan den leder mig till att dra den slutsatsen att denna teknik skulle mänskligheten aldrig ha gett sig på. Det bästa mänskligheten i dag kan göra är att avveckla verksamheten globalt. Sverige borde gå i första ledet, för det är ju som statsminister Ingvar Carlsson har sagt, kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, och Sverige vill ju gärna vara ett civiliserat samhälle, hoppas jag. Jag skulle avvisa kärnkraften även om jag visste att reaktorhaverier aldrig kunde inträffa. Windscale, Browns Ferry, Harrisburg, Tjernobyl, Greifswald och Vandellos visar emellertid att haverier kan inträffa och att de kan få fasaväckande konsekvenser. Vår första reservation behandlar frågan om ett vetenskapligt råd vid kärnbränslenämnden. Regeringens motiv för att avskaffa samrådsnämnden KA SAM är dunkla. Har möjligen KASAM på något sätt blivit obekväm? Är det etikfrågorna som regeringen vill komma bort ifrån? I varje fall sopar både regeringen och utskottsmajoriteten de verkliga problemen med expertisen runt kärnkraften under mattan. De verkliga problemen är den konformism som härskar inom kärnkraftsfamiljen som dominerar kärnkraftsindustrin men som också sprider sig till de statliga myndigheterna och forskarna. Eftersom det förmodligen skulle vara odrägligt för en kärnkraftsmotståndare eller skeptiker att arbeta inom systemet så fungerar utstötningsmekanismen vanligen perfekt. När det gäller forskare och experter är det svårt att finna sådana som inte på ett eller annat sätt är knutna till kärnkraftsverksamheten genom experteller forskaruppdrag. Man biter, som bekant, inte den hand som föder en. De psykologiska mekanismerna fungerar vanligen så, och man får en betydande konsensus inom de grupper som arbetar med kärnkraften. Vill man över huvud taget ha en kritisk granskning av kärnavfallsfrågorna, måste man verkligen anstränga sig för att samla kunniga människor som står helt fria från engagemang i kärnkraftsfamiljen. De bör kombinera de tekniska och etiska frågorna i sin verksamhet. Miljöpartiet yrkar på att regeringen skall anstränga sig, dvs. vi yrkar bifall till reservation 2. Beträffande metoderna för slutförvaring är det min bestämdaste uppfattning att det aldrig har funnits och att det aldrig kommer att finnas någon säker metod. Det finns bara mer eller mindre osäkra metoder. Detta erkänner faktiskt kärnkraftsetablissemanget i dag. På 70-talet, då den s.k. villkorslagen krävde en helt säker slutförvaring, påstod kärnkraftsfamiljen med en mun att en sådan metod fanns, den s.k. KBS-1-metoden. Sedan hittade man på en metod som var säkrare än helt säker, KBS-3-metoden. I samma veva avskaffades villkorslagen. Numera erkänner man det som varje tekniker vet, dvs. att helt säkra metoder inte existerar i denna ofullkomliga värld. Svenska folket har bara bevittnat ett avancerat ordvrängeri. Men hela tiden har man dock bitit sig fast i samma tekniska metod: slutförvaring i berggrunden 500 m under jord och permanent förslutning genom inpackning i bentonit. På senare tid har dock en viss tveksamhet kommit till uttryck om förvaringen verkligen skall göras så permanent att den är praktiskt taget oåterkallelig. Det är i stort sett samma personer som har arbetat med dessa frågor sedan 70-talet. Det är hög tid för nytänkande och nya människor. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Det hemlighetsmakeri som omger hanteringen av kärnavfallet har inte bara varit skadligt för folkets förtroende för staten och demokratin. Det har sannolikt även varit till skada för kärnkraftsindustrin. Människor blir alltmer övertygade om att det finns mycket att dölja bakom de s.k. affärshemligheterna. Den övertygelsen växer när man hör om firmor som t.ex. den västtyska Transnuclear som bedrivit omfattande mutaffärer med förgreningar även till vårt land. Därför yrkar vi i miljöpartiet i reservation 5 att ”kärnkraftsbyken skall tvättas ordentligt och tvättas offentligt”. Regeringen bör se till att svenska folket äntligen får information om att dessa avfallsmängder som sänds ut och in över landets gränser skall redovisas offentligt. Vem skall exempelvis disponera det plutonium som man kan utvinna ur de 140 ton avfall som ligger i Sellafield? Vad händer med det kärnavfall som finns i Frankrike? Vid upparbetning räknar man med att det skapas ca 400 kg plutonium. Sverige skall ha full kontroll över hanteringen — över hela kärnkraftscykeln. Vi i miljöpartiet anser att det skall gälla även det kärnavfall Sverige exporterar och importerar. Vad kommer att hända med MOX-bränslet? En utredning bör tillsättas för att se över hela kontrollen och att den genomförs ordentligt. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. Sverige har beslutat att avveckla kärnkraften. Det är en teknik som en stor majoritet av svenska folket vill vara av med. Diverse affärer med kärnavfall från tillverkningsprocesser och lågaktivt avfall borde vara det första som avvecklas. Hela denna verksamhet bör, så länge den existerar, stå under en myndighets totala kontroll. Delat ansvar visar sig ofta vara inget ansvar. I dag utövar SKI, SSI, naturvårdsverket och länsstyrelserna tillsyn över verksamheten. Regeringen borde se till att det finns en huvudansvarig för tillsynen. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 8. De radioaktiva restprodukterna hanteras dessutom ofta på ett nonchalant sätt under ytterst primitiva former och under dålig kontroll. Här behövs strängare regler. Vi ställer oss därför bakom reservation 9. Särskilt verksamheten vid Ranstad Mineral AB, denna kvarleva från forna stormaktsdrömmar då svenskarna skulle vara Europas uranshejker, borde noggrant prövas ur miljöoch säkerhetssynpunkt. Alltså yrkar jag bifall till reservation 10. Vi i miljöpartiet kan aldrig acceptera att man slutförvarar lågoch medelaktivt avfall i bergrum under havet. Det var ett oförlåtligt missgrepp att bygga ett sådant förvar under Öregrundsgrepen. Avfall framställt i Sverige skall förvaras i Sverige. Kan man inte finna en kommun som accepterar att härbergera avfallet inom sina gränser, skall produktionen av sådant avfall omedelbart avbrytas. Kärnkraftsindustrins metod att bygga SFR-lagret under Bottenhavet är dessutom enligt vår uppfattning inte förenligt med de principer för dumpning av avfall i havet som Sverige i olika konventioner har anslutit sig till. Alltså yrkar jag bifall till reservation 11. Det tyder på ett visst moraliskt ansvarstagande att staten fonderar medel för att de kommande generationerna skall få ”nöjet” av att ta hand om världens mest miljöfarliga avfall sedan kärnkraften avvecklats. I miljöpartiet är vi dock kritiska mot den fondering som sker. Först och främst anser vi det principiellt helt fel att räkna med en positiv realränta på de medel som fonderas. Medelsbehoven bör beräknas med en kalkylränta på 0 96. Vidare är vi övertygade om att kostnaderna är underskattade. Detta är praktiskt taget regel för anläggningar av helt ny typ som aldrig tidigare i världshistorien har byggts. Vi menar att avgiften borde vara minst 4 öre per kWh. Tyvärr har dock vår motion i detta ärende aldrig kommit till kammarkansliet. Vi ansluter oss därför till centerns något mer blygsamma krav på finansiering. Jag yrkar härmed bifall till reservation 12.

Herr talman! Enligt riksdagens beslut skall de tolv svenska kärnkraftsreaktorerna vara avvecklade senaste år 2010. Två av dem skall stängas 1995 och 1996. I dag har dessa reaktorer producerat över 600 TWh elektrisk energi. Det motsvarar drygt 145 reaktorår. Under åren fram till 1995 väntas de producera ytterligare ca 300 TWh — perioden 1995 till 2010 minst 600 TWh. Totalt sett väntas de producera minst en och en halv gånger så mycket energi som har producerats hittills. Det motsvarar minst 220 reaktorår. Det är självklart ytterst angeläget att vi kan upprätthålla en god säkerhet under reaktorernas hela driftstid. Olyckorna i bl.a. Three Mile Island och Tjernobyl visar att kärnkraften har betydande risker. Erfarenheterna från den svenska kärnkraftsproduktionen visar dock att ett kvalitativt säkerhetsarbete och en hög teknisk standard ger goda resultat i det här arbetet. Svenskt säkerhetsarbete och svensk kärnteknik är i dag bland de främsta i världen. Men detta arbete får inte avstanna, utan måste fortsättningsvis drivas kraftfullt av företag, myndigheter och andra säkerhetsinriktade organ. Grundläggande för det här säkerhetsarbetet är det ansvar som har lagts på tillståndshavarna att själva svara för att sådana åtgärder vidtas som behövs för att upprätthålla säkerheten i verksamheten. Detta ansvar omfattar allt från innehav och hantering av kärnämne till omhändertagande och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Statens ansvar är att lämna tillstånd och övervaka att verksamheten bedrivs enligt givna föreskrifter och villkor. Detta utövas av kärnkraftsinspektionen, strålskyddsinstitutet och kärnbränslenämnden. Ett viktigt område i säkerhetsarbetet är människans roll och funktion i samverkan med tekniken. En av de stora frågorna inför 1990-talet är att kompetens och personalförsörjning när det gäller kärnkraftsenergiområdet utvecklas och att säkerheten kan bevaras. En särskild arbetsgrupp arbetar för närvarande med dessa förhållanden. Herr talman! Låt mig sedan gå över till att något kommentera de reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande. Reservationerna nr 1 och 2 tar upp frågan om vetenskapligt råd i kärnavfallsfrågor. Utskottet tillstyrker att samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor avskaffas. Det samarbete mellan statens strålskyddsinstitut, statens kärnkraftsinspektion och statens kärnbränslenämnd som KASAM hade till uppgift att främja har numera i praktiken övertagits av myndigheterna själva. KASAM har i allt större utsträckning samarbetat med framför allt kärnbränslenämnden, som nu får ett särskilt vetenskapligt råd till sitt förfogande. Utskottet ser inga problem med detta ur integritetssynpunkt. Självfallet skall rådet tillgodose vetenskaplig integritet i sitt arbete. Utskottet har inte någon anledning att anta annat än att etiska aspekter kommer att vägas in i detta arbete. När det gäller reservation nr 3 som handlar om slutförvaringen av använt kärnbränsle anser utskottsmajoriteten att det inte finns skäl att uttala sig om vikten av alternativa hanteringsoch förvaringsmetoder för hur det använda kärnbränslet slutligt skall förvaras. Ett sådant slutligt förvar skall baseras på ett grundligt forskningsoch utvecklingsarbete som skall bedrivas utan låsningar i något avseende. Arbetet som sådant ger alltså utrymme för de synpunkter som framförs i reservationen. Vart tredje år skall kärnkraftsföretagen utforma ett allsidigt program för den forskningsoch utvecklingsverksamhet som bedrivs. I dag finns i systemet en anläggning för slutförvaring av driftavfall, SFR, och ett mellanlager för använt kärnbränsle, CLAB, vilka beräknas vara fullt utnyttjade omkring år 2000. Till detta kommer sedan transportsystemet med bl.a. fartyget Sigyn. Det pågående forskningsarbetet syftar till att ta fram en plats för lokaliseringsansökan efter sekelskiftet. För mig reser frågan om slutligt förvar av det använda kärnbränslet i dag många frågetecken. Det är därför viktigt med största möjliga öppenhet och förankring av den lösning som väljs. Jag upplever att detta synsätt präglar de instanser, inkl. regeringen, som har att hantera dessa frågor. Något särskilt uttalande från riksdagens sida om detta behövs därför inte. Reservationerna nr 4 och 5 rör frågan om utredning av kärnteknisk verksamhet. Utskottet konstaterar att frågor kring hanteringen av det svenska kärnavfallet under flera år har ägnats betydande uppmärksamhet i riksdagen. Verksamheten har därtill granskats av konstitutionsutskottet. Näringsutskottet ser därför nu inte några skäl för att begära en ytterligare utredning i ärendet. Reservation nr 8 behandlar kontrollen av kärnteknisk verksamhet. Det finns inte någon anledning att nu ifrågasätta gällande ordning för tillsynen av den kärntekniska verksamheten. Även om tillsynen är fördelad på olika instanser sker det ett samarbete mellan de berörda organen. Reservation nr 9 handlar om deponering av radioaktivt gods. Gods som innehåller från strålningssynpunkt oacceptabel aktivitetsnivå får inte föras ut från det aktuella området. Större godsmängder återanvänds inte för produktion av konsumtionsartiklar. Utskottet förutsätter att regeringen tillser att strålskyddsinstitutet meddelar betryggande föreskrifter för hantering av det aktuella avfallet. Något initiativ från riksdagens sida behövs därför inte. I reservation nr 10 berörs Ranstad Mineral AB. Kärnkraftsinspektionen meddelade i december 1989 Ranstad Mineral AB fortsatt tillstånd i 10 år för återvinningsverksamheten. Detta har skett efter vederbörlig säkerhetsgranskning. Utskottet finner inte någon anledning till något initiativ från riksdagens sida. Det kan över huvud taget ifrågasättas om detta är ett ärende för riksdagen att handlägga. Reservation nr 11 tar upp frågan om slutförvaret för reaktoravfall. Det finns ingen grund för påståendet i motionen nr 406 från miljöpartiet att slutförvaret i Forsmark är ”utformat så att radioaktiviteten automatiskt skall spridas i grundvattnet”. Här har man lust att utbrista i ett ”Vet hut!” till de miljöpartister som format påståendet. Jag tycker faktiskt att det finns anledning för Eva Goös, som en av undertecknarna av motionen, att fundera över vad påståendet egentligen innebär. I reservationen har påståendet ändrats till att ”deponeringsanläggningar i framtiden kan leda till en radiologisk katastrof i Östersjön”. Detta är inte särskilt mycket bättre formulerat, även om reservationen har biträtts också av vpk. Förvaret för det lågaktiva avfallet i Forsmark har utformats för att tillgodose mycket höga säkerhetskrav. De radioaktiva ämnena i avfallet skall kvarhållas så att stråldoserna till människan blir försumbara jämfört med stråldosen från de i naturen fritt förekommande ämnena. Anläggningen har i Övrigt föregåtts av allt vederbörligt samråd och de tillstånd som erfordras för anläggningar av denna typ. Slutligen vill jag något kommentera reservation nr 12 som handlar om finansieringen av framtida utgifter för använt kärnbränsle. Det är regeringen som skall fastställa denna avgift. Utskottet förutsätter att regeringen följer kostnadsutvecklingen, och att resultatet av denna uppföljning läggs till grund för avgiftsuttagen. Därmed behövs inte heller på den här punkten något särskilt uttalande från riksdagen. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.